Fru talman! Jag hälsar med tillfredsställelse att tonen har dämpats något hos handelsministern när det gäller frågan om den öppna och fria debatten. Självfallet skall det inte misstänkliggöras, om det inte förekommer någon export till länder som vi inte har beslutat om. Tyvärr förekommer det svenska Boforskanoner i Sydafrikas försvar. Tyvärr förekommer de där på grund av brister i vår lagstiftning där licenstillverkning inte regleras. Vad jag med denna interpellation har avsett är att få ett besked om handelsministern är beredd att medverka till att de bristerna undanröjs. Det förekommer som sagt svenska Boforskanoner i Sydafrikas flotta och i Sydafrikas armé. Det kan vi hämta uppgifter om i internationella, mycket seriösa böcker. Jag har inte heller fått det förnekat här. Jag vill ha ett erkännande av handelsministern att det är en brist i lagstiftningen när vi i Sveriges riksdag inte kan hålla licenstillverkningen under parlamentarisk kontroll. Varför skulle vi då vara så oroliga för att få en parlamentarisk beslutanderätt? Andra länder håller sig med detta. I den amerikanska lagstiftningen finns en parlamentarisk kommitté som fattar beslut om export av vapen. I vissa fall driver man frågan också uppi senaten. I vissa fall — vilket jag kan förstå — är exporten hemlig, men det är i mycket få fall som man gör den hemlig. Varför skulle vi i Sverige vara mera rädda för en öppen debatt omkring de exporter vi tillåter och de länder som vi tillåter export till? Det borde tvärtom vara enklare och bättre för en regering att riksdagen regelbundet en gång om året fick diskutera principerna, fick de uppgifter den behöver ha och kunde utkräva ett parlamentariskt ansvar av en parlamentarisk nämnd som skall fatta beslut. Kan andra länder hålla sig med en sådan lagstiftning, kan naturligtvis också Sverige göra det. Det är inte fråga om att misstänkliggöra, utan det är tvärtom en fråga om demokrati och inflytande. Får jag sedan bara påminna om Östra Timor, som vi vid ett flertal tillfällen haft uppe här i kammaren, och det Janusansikte, den dubbelmoral, som Sverige har hållit sig med under de borgerliga regeringarnas tid — å ena sidan ett stöd åt befrielserörelsen på Östra Timor i dess kamp för självbestämmanderätt, å andra sidan tillåtelse till vapenexport till Indonesien, som bekämpar samma befrielserörelse. Det är med beklagande — jag hoppas verkligen att det inte är sant — som man i dagens tidningar kan läsa att den borgerliga regeringen är beredd att överge sitt stöd åt befrielserörelsen på Östra Timor. Sedan må det bli var och en fritt att tolka vad orsakerna till detta är.Det vore att beklaga om den svenska utrikespolitiken skulle förändras så, att man inte skulle fortsätta stödet till de befrielserörelser som man tidigare har stött. Det finns en fråga på handelsministerns eget område — som jag vågar ge mig in på, eftersom han i slutet tog upp den — nämligen frågan om prisutvecklingen. Låt mig säga att jag ganska ordentligt har granskat den men att handelsministern egentligen borde vara mer kunnig än vad jag är på det området; dvs. inflationen. Den svenska vapenexporten har mellan 1973 och 1979 ökat 5,22 gånger eller med 422 Yo. Inflationen, konsumentprisindex, har under samma tid ökat 1,75 gånger eller med 75 26. Det innebär att vapenexporten har ökat tre gånger snabbare än inflationen — och att inflationen bara kan förklara en tredjedel av vapenexportens ökning. Vapenexporten har i reella termer ökat tre gånger mellan 1973 och 1979. Kan den kostnadsfördyringen då, som handelsministern antydde, bero på någon form av teknikförbättring eller liknande? Det är väl snarare så att en prisökning egentligen mera är följden av frånvaron av egentlig konkurrens, dvs. att det finns ett kontraktsförhållande mellan vapenindustrin och staten. — Det finns väl ingen svensk jämförelse gjord på det här området, men det finns internationella. Om man granskar den internationella teknikförbättringen för större vapensystem — fört.ex. stridsvagnar ligger prisutvecklingen på 5-6 90 mer än KPI och för krigsflygplan på mellan 9 och 12 96 mer än KPI —- finner man att det där har införts nya generationer vapen. Ett ungefärligt genomsnitt för Sveriges del på, om jag räknar högt, 5 96 över konsumentprocentindex — men det är mycket osannolikt att vi skulle ha uppnått en sådan förbättring på vapnen i Sverige - betyder en extra prishöjning med bara 34 90 på 6 år. Kvar står då fortfarande en ökning av den svenska vapenexporten med mer än en fördubbling under perioden mellan 1973 och 1979. Hur man än räknar — med hjälp av konsumentprisindex eller med hjälp av teknikförbättringar i internationell statistik — kommer man fram till att den svenska vapenexporten har ökat mycket drastiskt under dessa år. Det måste rimligen finnas något motiv bakom den borgerliga regeringens agerande. Jag skulle vara glad för att få svar av handelsministern på min fråga, om han är beredd att medverka till att lagstiftningen skärps där det i dag finns luckor i den, dvs. att licenstillverkning av vapen förs in under svensk lagstiftning. Jag skulle ha varit dubbelt glad, om han hade sagt att det vore bättre med parlamentarisk beslutanderätt som i andra länders lagstiftning och parlamentarisk kontroll via årlig redovisning till Sveriges riksdag. Då skulle det aldrig ha kunnat uppstå inflammerade debatter och misstänkliggöranden. En öppen redovisning är alltid av godo för ett demokratiskt samhälle. Det vore av godo också för Sverige att regelbundet få en öppen redovisning av vår vapenexport och därmed också — vilket jag menar är en central fråga — parlamentariskt beslutande över vapenexporten. Därmed kunde medborgarna i vårt land utkräva ansvar av sina politiker.

Fru talman! Jag tror, mot bakgrund av de relativt minskade försvarsanslagen, att vi får finna oss i att fler av våra materielslag kommer att importeras, så att den andelen blir större. Jag tror alltså att en del av den vapentillverkningen i Sverige upphör. Men det är nog inte särskilt farligt, eftersom vi kan köpa materiel utifrån. Jag nämnde som exempel handeldvapnen. Det är kanske inte något starkt försvarsönskemål att gevärsfaktoriet i Eskilstuna finns kvar. Bofors på artillerisidan är sannolikt inte heller någon väldig fråga ur försvarets synpunkt. Om tillverkningen bör finnas kvar vid Karlskronavarvet är mer svårbedömt. Däremot kan man peka ut vissa sektorer som det vore synnerligen tråkigt att bli av med. Dit hör radarsidan. L M Ericsson i Mölndal inte kunde fortsätta, skulle detta sannolikt vara mycket beklagligt ur en del synpunkter, eftersom det tillverkas saker där som är speciella för Sverige. En del av den tillverkningen exporteras, vilket underlättar. Jag har nämnt torpedverkstaden. Önskvärt är att man från försvarssidan — kanske i försvarskommittén, där jag är ledamot — kunde ange vilka områden som det är önskvärt att vi försöker ha kvar och vilka som inte är lika angelägna. Det är alltså inte så att alla försvarsindustrier är lika angelägna. Man kan här ta två exempel. Det ena gäller flygplanet. Om vi skall köpa det utifrån måste vi bestämma oss fem eller tio år i förväg. Planen levereras sedan under tio års tid och underhålls i 20 eller 25 år. Det innebär att vi tecknar kontrakt som sträcker sig 30 år framåt i tiden. Det blir därmed en mycket stark bindning. Det behövs hela tiden reservdelar, underhåll och utbildning. Den andra extremen är handeldvapen, som man kan köpa nästan över disk vid ett tillfälle. Det ger egentligen inga bindningar till den andra makten. I fråga om hela sortimentet gäller det att bedöma vad det är angeläget att ha kvar inom landet för sådana vapen som vi har speciellt svenska krav på och där det krävs en speciellt svensk profil eller där det är känsligt att under en lång tid bli beroende av en stormakt. Vilka materielslag är det inte lika farligt att bli importberoende av? En sådan analys kommer att visa att en del av vapenexporten har stor betydelse för försvaret. Andra delar av vapenexporten gäller sådana sektorer som inte är oundgängligen nödvändiga för oss utan där det finns en stor internationell marknad och där vi kan ta ett importberoende. Jag har uteslutande uppehållit mig vid synpunkten att det är angeläget att få så bra materiel som möjligt. Det är i och för sig inget egenvärde i att materielen är svensk, utan egenvärdet för Sverige gäller bara de fall där materielen är specifik av tekniska skäl eller där man vill undvika en långsiktig bindning. Alla andra argument, t.ex. sysselsättningsskäl, bör inte åberopas i detta sammanhang, även om jag tror att det, när det kommer till kritan och man finner att det inte är något intresse ur försvarets synpunkt att ha kvar exempelvis gevärsfaktoriet eller Karlskronavarvet, ändå blir ett förfärligt liv på de orter som det gäller. Det gäller generellt all industripolitik, att när sysselsättningen försvinner på en ort, så är man emot det på den orten. Det är självklart. Men det är i sådana fall fråga om sysselsättningsskäl och inte primärt försvarsskäl.
Fru talman! Nej, Staffan Burenstam Linder, det går inte att skylla på inflationen. Jag har i min framställning inte på något sätt talat om förändringar i löpande priser. Man kan naturligtvis här liksom i alla andra fall se en tydlig inflatorisk effekt. Men om vi håller oss till vapenexportens procentandel av den totala utrikeshandeln — det är det som är intressant — eller om den räknas om till fasta priser med exempelvis 1979 som basår, så får vi detta språng i slutet av 1970-talet. Vi är på väg mot en andel på 1 96 när det gäller vapenexportens andel av totalexporten. En sådan siffra har vi inte haft sedan slutet av 1950-talet. Hela 1960 och 1970-talen har andelen pendlat omkring 0,5 96. 1971 utgjorde den 0,56 26, 1975 utgjorde den 0,42 26 och 1977 uppgick den till 0,41 70. Räknar man om det till fasta priser ser man samma mönster. Men 1978 hoppade andelen plötsligt upp till 0,67 26. Under fjolåret, 1979, uppgick andelen till 0,97 96 av totalexporten. Det är en mycket kraftig och mycket tydlig ökning av vapenexportens andel. 1980 års siffror — så långt de nu är tillgängliga — visar på samma mönster. Då kan man väl inte stiga upp och tala om inflation och sådana saker. Det är ju goja. Det har förekommit en tydlig ökning av vapenexportens andel av den totala exporten. Därför måste man reagera, och handelsministern har inte svarat på frågan hur han tänker sig den fortsatta utvecklingen under 1980-talet. Detta vore det intressant att få veta. I västeuropeiska stater av typen Frankrike och Västtyskland satsar man mycket hårt på vapentillverkning och vapenexport justidet rådande ekonomiska läget. Det är svårt att placera andra varor, men vapen har alltid varit lättsålda och är det fortfarande. Skall vi dras med i den karusellen eller inte? Det är det som är frågan till regeringen och ingenting annat. Slutligen ytterligare några ord om Indonesien. Handelsministern har i och för sig inte att svara för utrikespolitiken, och Hans Petersson i Hallstahammar kommer också att ställa en fråga till utrikesministern om detta. Men handelsministern har ansvaret för exporten av Bofors luftvärnskanoner via Sydkorea till Indonesien. Har handelsministern och krigsmaterielinspektionen givit klartecken till denna export? Handelsministern medger själv i interpellationssvaret att sådan export har skett, trots att Indonesien har problemet med Östra Timor. Jag kan inte beteckna detta som annat än ett krig mellan två stater, ett krig som har fördömts av FN. Här är uppenbarligen en svängning inom den svenska regeringen på gång. En intressant fråga är: Har ni gett klartecken för denna export via Sydkorea eller har ni inte gjort det?
Fru talman! Maj Britt Theorin undrade för en stund sedan om vi i Sverige är rädda för en debatt beträffande vapenexport och om det skulle vara orsaken till att vi har sådana regler och bestämmelser som vi har. Detta gör mig litet fundersam, och ännu mer fundersam blir jag när hon som ett föredömligt exempel anför USA. Det är ju inte på något sätt fråga om jämförbara storheter. Var och en vet att när det gäller USA är det inte bara export av krigsmateriel som underkastas kongressbeslut. Man kan ju där införa exportförbud t.o.m. för spannmål. Det har att göra med den omständigheten att USA bedriver utrikespolitik i samband med handel, och naturligtvis i all synnerhet när det gäller handel med krigsmateriel. Det var ett illa valt exempel som här anfördes. Vi får inte glömma bort att den svenska vapenexporten registreras mycket noga. Uppgifterna finns ju i statistiken. Vad man däremot inte kan få fram är varje avtal för sig — vad det innehåller och hur länge det gäller. Men ett och annat läcker ju ut — det framgår av de debatter som vi allt som oftast har i kammaren kring dessa frågor. Jag kan inte hålla med om att det är omöjligt att utkräva ett parlamentariskt ansvar. Hur många gånger skall man behöva upprepa det faktum att detta parlamentariska ansvar utkrävs via dechargegranskningen? Det gäller handelsministern precis som alla andra statsråd. Jag vill säga detta eftersom det är oerhört viktigt att allmänheten inte bibringas felaktiga uppfattningar i denna fråga. Vad vi skall sträva efter, ärade kammarledamöter, är att föra ut sanningen till folket, så att missförstånden undanröjs. I anslutning härtill skulle jag gärna ha sett att det någon gång också från regeringens sida talades om hur många förfrågningar som har kommit in och beträffande vilka krigsmaterielinspektören har avrått från att man skulle gå vidare till regeringen. Jag tror att det är angeläget att understryka betydelsen av att vi ser till att vårt ansvariga statsråd i den här frågan har tillräckligt med råg i ryggen. Jag kan gott tänka mig att framför allt krigsmaterielinspektören allt som oftast får uppleva att man envist försöker få tillstånd till export till vissa länder — en export som är diskutabel eller omöjlig och inte alls förenlig med de intentioner man hade när riktlinjerna antogs. Men om denna positiva del i regeringens arbete får vi tyvärr höra alldeles för litet. Jag tror att det vore nyttigt för en balansering av debatten att också detta vägdes in i bilden. En och annan olycka sker ju, och den ger alltid sitt eko, som jag har noterat tidigare här i dag.
Fru talman! Med anledning av Sven-Erik Nordins senaste påpekande vill jag till att börja med säga att vapentillverkande och vapenexporterande företag ju inte har någon svårighet att läsa de riktlinjer som finns för vapenexport. I den mån man av så att säga företagsegna intressen skulle vilja exportera till ett visst land så vet man att det ändå inte går, och därför kommer man inte till krigsmaterielinspektören eller handelsministern och frågar. Detta gör ju att det inte går att få något rättvisande mått av det slag som Sven-Erik Nordin efterlyser. Dock är det naturligtvis så att företag i olika fall anser att riktlinjerna borde tolkas på ett visst sätt och därför kommer och frågar. Det händer därför också ganska ofta att vi har tillfälle att efter den prövning som sker inom regeringskansliet säga att en viss exportaffär inte är tänkbar. Men, fru talman, det kommer att vara omöjligt att ange något enkelt mått, vilket är just vad Sven-Erik Nordin skulle vilja att handelsministern gjorde för att så att säga balansera denna debatt.
Fru talman! Jag måste säga till herr Nordin att han lyssnar som en viss potentat. Vad jag sade var att den öppna debatten är av godo för en demokrati. Det är naturligtvis en stor fördel om vi kan dra nytta av andra länders lagstiftning, här i Sverige. Jag tror inte att man har försökt dölja vapenexporten i reglerna. Det var inte det jag sade. Om herr Nordin fick den uppfattningen måste han ha lyssnat väldigt dåligt. Det är fråga om att välja en princip, dvs. en öppen redovisning som det amerikanska systemet har. Trots att det amerikanska samhället i mycket annat för dåligheter med sig har det en öppenhet i informationen till sina medborgare och ger dem möjlighet att den vägen ifrågasätta de beslut de amerikanska politikerna fattar. Vi har inte den möjligheten i Sverige. Vi har valt en annan väg, nämligen att via konstitutionsutskottet i efterhand låta några få politiker granska om reglerna följs eller ej. Det jag efterlyser är att de svenska medborgarna borde ha en möjlighet att få veta om reglerna följs eller ej. Därför vore det rimligt, precis som i alla andra fall, att ha en beslutanderätt över vapenexporten så att den öppet kan redovisas. Det görs i flera andra länder och det borde kunna göras också i Sverige. Det är snarare en fråga för framtiden och oerhört viktigt att medborgarna får insyn. Om vi, som herr Nordin sade, öppnar möjligheter för att utrikesnämnden då och då skall få mer insyn i vad som sker innebär det fortfarande att svenska folket inte får veta någonting. Utrikesnämnden har tystnadsplikt och kan inte redogöra för vad man informerats om. Den har heller inte beslutanderätt. Den kan enbart få information från regeringen. Det är alltså inte detta jag efterlyser när jag vill ha en medborgarnas demokratiska insyn. Jag vill verkligen ha en öppen redovisning, som vi ibland får när vi lyckats ta reda på vad som skett med svensk vapenexport och kunnat ställa frågor i Sveriges riksdag. Då har vi kunnat få svar av ministrarna. Det är inte den vägen vi skall behöva gå. Jag tror att debatten skulle bli väsentligt mindre inflammerad om den fördes regelbundet i Sveriges riksdag och där man öppet redovisade till vem man säljer, vad man säljer, hur mycket man säljer och hur försäljningen står i överensstämmelse med de principer riksdagen har antagit. Då skulle kanske inte sådana här situationer kunna uppstå, nämligen att licenstillverkade — troligen i England — svenska vapen har förts in i den sydafrikanska flottan och armén. Vad vi än må tycka — detta är inte ett misstänkliggörande av den nu sittande regeringen att den i dag skulle sälja vapen till Sydafrika, som handelsministern ville låta göra gällande, utan det är fråga om luckor i vår lagstiftning som tillåter att svenska vapen kan uppträda så. Det beror på att vi inte fört in licenstillverkning under svensk lag. Jag vill att den skall föras in under svensk lag. Jag tror faktiskt inte, det erkännandet kan jag ge handelsministern, att någon svensk regering på allvar funderar på att bryta mot de sanktioner FN har utfärdat och exporterar krigsmateriel till Sydafrika. Jag har däremot ställt frågor om vilka flygplan vi har exporterat eftersom det i handelsstatistiken har funnits reservdelar upptagna i exporten till Sydafrika. De frågorna har jag fått svar på, och jag har låtit mig nöja med det svaret. Men det finns uppenbart luckor i vår nuvarande lagstiftning, och licenstillverkningen är en. Det är ganska intressant att lyssna också till folkpartiets talesman här i kammaren som slår fast att enligt nuvarande lagstiftning får sysselsättnings skälen inte vara de som avgör storleken på vår vapenexport. Jag har påvisat för kammarens ledamöter och för handelsministern att inflationen inte kan vara orsak till den mycket kraftiga ökningen av vapenexporten. Hur man än räknar finns det på sin höjd en tredjedels förklaring i inflationen, resten är en ökning av vapenexporten. Detta är allvarligt och kan vara ett tecken på att man är på väg mot en ny syn. Jag är intresserad av att veta om centerpartiet och folkpartiet står bakom moderaterna i denna fråga, för i så fall kommer vår lagstiftning att svänga. Då blir det fråga om att exportera av handelspolitiska skäl och inte att begränsa exporten och förhindra den av sådana utrikesoch neutralitetspolitiska skäl som hittills har varit gällande. Jag hoppas verkligen att den restriktivitet som herr Nordin tidigare efterlyste i kammaren när det gällde exporten och när det gällde företags vilja att sälja utomlands också avspeglar sig när besluten så småningom skall fattas i regering och riksdag.
Fru talman! Jag kan gott hålla med om att USA är ett öppet samhälle, men jag skulle vilja rekommendera Maj Britt Theorin att litet mer noggrant studera under vilka omständigheter man redovisar varje exportaffär i USA, innan hon så här frimodigt och frejdigt ställer ut USA:s metoder som någonting att sträva efter. Det är mycket möjligt att fru Theorin efter en sådan granskning kommer att upptäcka att våra förkättrade bestämmelser trots allt rymmer ganska mycket av öppenhet jämfört med motsvarande förhållanden i USA. Ytterligare en sak i detta sammanhang. Vi får inte underlåta att beakta att vi har även annan lagstiftning som reglerar handel, exporttillstånd m.m. Vi har en sekretesslag som är ganska färsk och som griper in på detta område. Jag tror inte att man kan sätta en viss lag ur kraft bara därför att man på ett enda område anser sig ha för liten kunskap. Till sist gäller det centerpartiets inställning i den här frågan. Det är på det sättet, Maj Britt Theorin, att det år 1971 rådde stor enighet mellan partierna här i riksdagen om att anta de bestämmelser som då aktualiserades. Det fanns den gången från vårt partis sida uttalad oro för att tillämpningen inte skulle bli särskilt lyckosam. Vi har tyvärr blivit sannspådda. Jag har deltagit i åtskilliga debatter i den här frågan och därvid pekat på vad som brister i nuvarande riktlinjer. Jag ser dock inte precis med någon stor förhoppning fram mot att vi skall kunna göra några revolutionerande förändringar av dessa betämmelser, eftersom de regleras av den situation som vi såsom nation befinner oss i — inte i handelspolitiskt avseende men i säkerhetspolitiskt avseende. Måhända finns det en liten skillnad, en nyansskillnad, mellan Maj Britt Theorins uppfattning och min, även om vi är fredsvänner båda två. Maj Britt Theorin sade nämligen att Sverige inte skall ställa sig helt försvarslöst. Det är klart att om man betonar ordet helt blir förutsättningarna för svensk krigsmaterielproduktion helt andra än om man säger att Sverige inte skall ställa sig försvarslöst.
Fru talman! Det är nyttigt att anteckna, herr Nordin. Det var inte jag som tog upp den försvarspolitiska diskussionen om Sverige skulle vara helt försvarslöst eller inte — det var handelsministern och herr Nordin. Jag svarade på de inläggen att jag utgår ifrån att Sverige inte skall ställa sig helt försvarslöst. Bristerna i den svenska lagstiftningen har vid ett flertal tillfällen diskuterats i den här kammaren, och det har varit intressant att notera att centern då har varit på alerten. Bl. a. har vi vid ett flertal tillfällen diskuterat den luddiga gummiparagrafen om ”defensiva vapen”. Det är med hjälp av den paragrafen som Indonesien i dag får sina vapen för att bekämpa befrielserörelsen på Östra Timor. Det var inte bra att denna paragraf infördes i samband med lagstiftningen 1971 — på den punkten är herr Nordin och jag antagligen överens. Jag hoppas att vi kan vara överens om att också se till att den försvinner i samband med den översyn av lagstiftningen som nu pågår. Jag har mycken kritik att rikta mot det amerikanska samhället. Jag tänker inte säga att man där på många områden är föregångare för oss. Men när det gäller demokratisk insyn för medborgarna är USA på sitt sätt föregångare. Det är möjligt för medborgarna där att via kongressförhör och via offentligt material verkligen få veta till vem man exporterar, vad man exporterar och hur man exporterar. Det är bara i vissa, ytterst få, fall som man hemlighåller vapenexport. Även jag kan förstå att det kan finnas vissa principiella fall där man behöver hemlighålla vapenexporten. Men den centrala och fundamentala skillnaden i sättet att se på demokratin mellan herr Nordin och mig, och troligen också mellan handelsministern och mig, är att jag menar att medborgarna skall veta var de kan utkräva ansvar, var misstagen har skett. Om man har en parlamentarisk beslutanderätt, som utredningen 1969 diskuterade, kan man också den vägen få en öppen demokratisk debatt i Sveriges riksdag. Det är, misstänker jag, företagen i Sverige som inte tycker att det är så skönt att få en öppen redovisning. Svenska medborgare måste rimligen må bättre av att få veta vad vi gör och om vår vapenexport står i överensstämmelse med vår utrikesoch neutralitetspolitik. Till sist vill jag till herr Nordin och handelsministern säga att en mycket kraftig ökning av vapenexporten inte blir vit om det är Sverige som exporterar och svart om det är andra länder som exporterar. Har vi moraliska skäl att säga nej till en ökad vapenexport — och det har Sverige, fortfarande enligt vår lagstiftning — måste de också gälla vårt eget agerande. Vi skall begränsa den svenska vapenexporten och föra den tillbaka till den rimliga nivå där den var en gång tidigare. Vore vi överens om det, vore mycket vunnet med den här debatten. Det centrala är emellertid att det finns luckor i nu gällande lagstiftning som måste täppas till. Vi förväntar oss att få ett förslag om det till kammaren.
Fru talman! Det sägs att statistik är en av många lögner hopfogad sanning. De flesta politiskt aktiva har väl för länge sedan lämnat kolartron på statistik bakom sig. Det går nämligen inte att mäta saker och ting enbart i pengar eller enbart i procent. Man får också ta hänsyn till vilka grejor det handlar om. I princip skulle det vara förbjudet för oss att exportera vårt gamla mausergevär modell 96, eftersom det är tillverkat efter år 1890. Men det är ingen som köper det, så det är helt intresselöst. Det var enkelt på den tiden då vapen var vapen som kanoner, gevär, stridsvagnar och stridsflygplan. I dag har så mycket annat kommit in i bilden. Den tekniska utvecklingen har gjort att vapnet inte bara är ett vapen — det är i många fall en del av ett elektroniskt system, vilket gör att varje enhet är så mycket dyrare än tidigare. Det betyder att vår vapenexport i dag kan sägas omfatta betydligt färre enheter än förut men till en kostnad av väldigt många fler miljoner. Vi måste alltså försöka skaffa oss en något så när nyanserad bild av det här för att slutsatserna skall bli de rätta.
Fru talman! Det där låter bestickande, men låt mig då för herr Nordin klargöra att de undersökningar som är gjorda av internationella forskningsinstitut av kostnadsfördyringen för teknikförbättringar inte ger stöd för herr Nordins uppfattning. En ny generation av vapen, alltså en ny typ med nya system, innebär internationellt sett — man talar då om amerikanska, engelska och tyska vapen — en kostnadsökning på ungefär 5 96 utöver konsumentprisindex. Låt gå för att även Sverige skulle ha kommit så långt att vi är inne på en ny generation av vapen — jag tror knappast att vi är det i produktionen ännu, men möjligen i tankarna och i forskningen för framtiden. Men det vi i dag har talat om är den ökning som pågått under 1970-talet, och när det gäller den kan vi inte rimligen påstå att Sverige hängt med i den teknikförbättring som skett av amerikanska, engelska och tyska vapen. Men även om så vore och Sverige tillskrevs samma procentuella kostnadsökning som amerikanska, engelska och tyska vapen så skulle det ändå kvarstå en ökning av den svenska vapenexporten som innebär mer än en fördubbling. Det är sanningen!
Fru talman! Låt oss till att börja med konstatera att i de riktlinjer som Sverige har för vapenexport och som regeringen alltså följer står det faktiskt ingenting om procentsatser, utan där talas det i själva verket om principer. Det är viktigt att slå fast detta: Sverige exporterar eller exporterar inte vapen efter vissa principer och inte efter någon viss procentsats, om det möjligen skulle kunna föresväva fru Theorin.

1971 hade vit.ex. en vapenexport på 559 milj.kr., räknat på det vis jag nämnde, och 1978 var den 395 milj.kr. Det är alltså bara rensat på priseffekterna. Ovanpå kommer de mycket betydelsefulla teknikförändringarna och vad de innebär för vapenfördyringen, vilket Sven-Erik Nordin pekat på. Jag har velat säga detta, fru talman, i vad jag hoppas är debattens avslutande skede för att tillrättalägga en del av de överdrifter som fru Theorin excellerar i.
Fru talman! Jag skall också nöja mig med den här debatten t. v. Jag vill bara konstatera att det senaste inlägget var ganska illavarslande. Därmed söker handelsministern komma undan den volymökning som alldeles klart kan läsas ut, hur man än räknar. Och räkna bör väl handelsministern kunna som såvitt jag vet dessutom är ekonom. Det går bra att gå tillbaka i protokollet och läsa vad jag har sagt och försöka vederlägga det. Jag har nämligen använt ganska kunnig expertis för att granska det här argumentet som jag mött i debatten vid ett flertal tillfällen. Det är ganska illavarslande om handelsministern inte inser att volymökningen för den svenska vapenexporten har varit mycket kraftig under senare delen av 1970-talet.

Herr talman! Johan Olsson har frågat mig på vilket sätt jag avser att medverka till att insatserna för att stimulera till ökad användning av inhemska bränslen samt att spara energi inom näringsliv och kommuner kan fortsätta och ökas. Energisparbidragen till omställningsåtgärder inom näringslivets processer och byggnader har enligt min uppfattning medfört stora energibesparingar, främst vad gäller användningen av olja. Den återstående besparingspotentialen inom detta område är sannolikt av betydande omfattning. Samtidigt ligger det i sakens natur att ett stöd av denna karaktär minskar i betydelse i takt med att industrin ersätter befintliga anläggningar med nya. De oljeprishöjningar som har inträffat under senare år gör också att den företagsekonomiska avkastningen har ökat för investeringar som vidtas i syfte att ersätta eller spara olja. Avsikten har också, som bl.a. anfördes i proposition 1978 80:170, NU 1979 80:410) skall de åtgärder som hittills har vidtagits för att underlätta industrins anpassning till förändringar på energiområdet successivt ändra inriktning. Stödet till omställningsåtgärder skall i ökad utsträckning föras över till åtgärder för att genom information, utbildning eller rådgivning få näringslivet självt att ta ett ökande ansvar för att hushålla bättre med energi. Mot den bakgrund som jag nu har skisserat har regeringen i propositionen om besparingar i statsverksamheten, m.m. (prop. 1980/81:20, bil. 13, s. 11) 59 föreslagit att statsbidrag till energibesparande åtgärder i näringslivets byggnader eller processer inte bör utgå efter utgången av år 1980. Bidrag till trädgårdsnäringens byggnader föreslås dock kunna utgå även under första halvåret 1981. Bidragen till energibesparande åtgärder har till följd av bl.a. stigande oljepriser delvis spelat ut sin roll. Erfarenheter av statens industriverks verksamhet med rådgivning i energifrågor visar att rådgivning är ett effektivt sätt att uppnå energibesparingar. Jag anser att detta område bör ha hög prioritet. Jag återkommer med förslag till kraftigt förstärkta åtgärder inom utbildningsoch rådgivningsområdet i den energipolitiska proposition som jag senare under detta riksmöte kommer att föreslå regeringen att lägga fram. Jag delar Johan A. Olssons uppfattning att ett av de största problemen för den svenska ekonomin är vårt stora oljeberoende. Betydande resurser kommer, utöver vad jag nyss har nämnt, att satsas inom detta område. En proposition om stöd för åtgärder för att ersätta olja lades också fram för riksdagen i går. I propositionen sägs att syftet med det föreslagna stödet bör vara att stimulera introduktion och kommersialisering av åtgärder som snabbt kan minska oljeberoendet. I propositionen föreslås att stödet inriktas på teknik som baseras på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Därmed avses teknik som baseras bl.a. på solenergi, torv, flis, biomassa eller kol samt teknik för framställning av syntetiska bränslen eller för energiförädling av tunga råoljor, m.m. Även vissa miljöskyddsåtgärder som är motiverade från energisynpunkt föreslås kunna stödjas. Vid stödgivningen föreslås de inhemska bränslena bli prioriterade. Den nya stödverksamheten kommer, vid riksdagens bifall till förslagen i propositionen, att påbörjas den 1 januari 1981. I propositionen beräknas att 1700 milj.kr. behövs för den första treårsperioden av verksamheten. Det första året beräknas att 500 milj.kr. behövs. Min bedömning är att det nya stödet snabbt bör kunna ge betydande effekter på oljeberoendet genom en snabbare introduktion av bl.a. inhemska bränslen inom näringsliv och kommuner. Det nya stödet bör alltså ses som en betydande förstärkning av samhällets åtgärder inom detta område.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för det utförliga svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att statens industriverk under hösten har slagit larm om att de anslag för bidragsgivning som SIND administrerar har tagit slut. Hela innevarande budgetårs anslag var alltså intecknade redan i slutet av augusti månad. Detta är ganska allvarligt, och därför ville jag gärna få del av energiministerns syn på övergångsproblemen i samband med att man nu ändrar riktlinjerna för stödet till energibesparande åtgärder. Satsningen på energibesparande åtgärder och på att hitta alternativa energikällor har varit mycket framgångsrik. Beviljade bidrag 1975-1980 ärca Nr 16 1 miljard, fördelat på 8 700 projekt. Besparingen där beräknas uppgå till ungefär 1,3 miljoner ton olja per år. Det är ett gott resultat och får anses vara mycket lönsamt, och de förväntningar man har ställt på detta bidrag har faktiskt infriats. Det är förmodligen ett av de områden där det har varit mest lönsamt att satsa. Som det anges i svaret är det en oerhört stor ekonomisk fråga att hitta möjligheter för att göra oss mera oberoende av oljan. Men satsningen på energibesparande åtgärder är väsentlig också ur andra synpunkter: Den innebär stora investeringar och skapar sysselsättning, inte minst i mindre och medelstora företag. Med hänsyn till vårt läge på industrisidan och arbetsmarknaden finns det anledning att vara uppmärksam på detta område. Det är ju svenska företag som i stor utsträckning får nytta av sådana här investeringar. Det sägs att investeringar för energibesparing numera ofta är lönsamma. Man kan gå över till lån i stället för bidrag, och det är kanske inte så mycket att invända mot det. Men jag tror att det är väldigt angeläget att man har uppmärksamheten riktad på denna fråga även i fortsättningen. Skulle det visa sig att den omändring som nu pågår leder till stagnation gäller det att gripa in. Jag vill också säga att det ställs stora förväntningar på energiministern och på regeringen över huvud taget när det gäller energipolitiken. Om det nu inte utgår bidrag är det mycket viktigt att man vidtar andra åtgärder, att man satsar på råd och information och verkligen uppnår det man syftar till, nämligen att industrin själv tar tag i dessa frågor i större utsträckning än tidigare. Regeringen har ett stort ansvar för energipolitiken, och det är bra vad som sägs i svaret att ytterligare förslag bereds på detta område. Jag saknade några uppgifter i svaret, och därför vill jag till sist fråga: Kan man räkna med att övergångssvårigheterna är bemästrade, eller finns det risk för att det blir en svacka innan denna fond kommer att kunna arbeta? Hur långt in på det nya året kan det dröja innan fonden är i verksamhet? Kan man räkna med att denna stimulansverksamhet inte kommer att lida brist på resurser under mellantiden?
Herr talman! Jag vill först säga att jag är helt införstådd med att man skall hålla uppmärksamheten riktad på de förhållanden som Johan Olsson nämnde. Vi hoppas att den nya inriktningen av stödet som föreslås i den proposition vi lade fram i går skall bli mer ändamålsenlig än den tidigare. Stödet utökas ju också betydligt. Johan Olsson frågade mig om vi kunde undvika den svacka som han befarade. Jag tror det. Avsikten är att den nya fonden skall träda i kraft redan vid årsskiftet, och vi förbereder nu den administration som skall kunna ta över från den tidpunkten. Jag tror alltså inte att det skall behöva bli någon svacka i fråga om detta stöd. Jag hoppas i stället att det i enlighet med intentionerna i propositionen successivt skall kunna utökas. 61 att hindra import från Namibia
Herr talman! Jag tackar för den senaste deklarationen, och jag hoppas att det skall gå ungefär som energiministern har tänkt sig. Jag kan ändå inte underlåta att ha vissa farhågor för att starten av den här nya oljeersättningsfonden kan innebära en fördröjning, så att man kan få vänta på besked om de bidrag till projekten som det lämnats in ansökan om. Jag skulle också vilja trycka på att det är viktigt att man försöker få till stånd en administration som snabbt tar till vara de resurser som redan finns. I industriverket har vi ju personal som sysslat med de här frågorna. Oavsett om det blir industriverket självt som svarar för den nya verksamheten eller om det ordnas på något annat sätt är det väldigt viktigt att man upprättar ett intimt samarbete med den personal som arbetat med dessa frågor och att man tar till vara de administrativa resurser som finns, så att man därmed skapar möjligheter att snabbt komma i gång. Samtidigt vill jag framhålla att utvecklingsfonderna här kan spela en betydande roll, inte minst när det gäller att engagera mindre och medelstora företag i arbetet. I en utredning som genomförts inom SIND, statens industriverk, har konstaterats att den information och rådgivning som verket stått för när det gäller de mindre företagen har varit ett mycket lyckat grepp. Man har fått respons snabbt, och informationen har medfört att man inom den mindre företagsamheten självmant gjort betydande insatser på det här området. Det är viktigt att man tar tag i den här biten också. Jag hoppas att energiministern verkligen följer de här frågorna med uppmärksamhet och rycker in när det går för sakta. Förväntningarna när det gäller vad som skall ske på energiområdet är ju enormt stora efter den uppmärksamhet som energifrågorna rönte inför folkomröstningen. Man väntar sig nu att frågorna skall följas upp och att detta skall leda till resultat som innebär en tryggad energiförsörjning och mindre beroende av importerade energiprodukter.
Herr talman! Anders Ljunggren har ställt frågan, om jag är beredd verka för en rekommendation från FN:s säkerhetsråds sida i syfte att hindra handel med namibiska varor och andra åtgärder för att hindra import av pälsverk och andra varor från Namibia. Sverige har under en följd av år stött den resolution i vilken FN:s generalförsamling uppmanar staterna att avbryta ekonomiska förbindelser med Sydafrika avseende Namibia. I resolutionen förklaras att Namibias naturtillgångar tillhör det namibiska folket. Bl. a. fördöms utländsk exploatering av områdets mänskliga resurser och naturresurser. Sverige har vidare under många år krävt att säkerhetsrådet skall fatta ett för alla medlemsstater bindande beslut om att avbryta handeln med Sydafrika. Så länge som Sydafrika illegalt ockuperar Namibia innebär vårt krav givetvis också avbrytande av handeln med namibiska varor. Sedan ett par år tillbaka förhandlar FN med Sydafrika om att genomföra FN:s plan för Namibias självständighet. Samtidigt som Sydafrika systematiskt förhalat dessa förhandlingar anser uppenbarligen särskilt de större västländerna att förhandlingarna inte bör störas av nya sanktionsåtgärder. Sverige hävdar motsatt uppfattning. Vi har under senare tid med ökad styrka framhållit att säkerhetsrådet snarast bör vidta sanktionsåtgärder. Av det sagda framgår att regeringen helt stöder syftet med FN:s Namibiaråds dekret från 1974, vilket avser att under rådande förhållanden bl.a. förhindra handel med namibiska varor. Sverige har sedan länge följt principen att bojkott på handelns område förutsätter bindande beslut eller rekommendationer av säkerhetsrådet. Hittills har säkerhetsrådet endast rekommenderat medlemsstaterna att inte bedriva statlig handel med Namibia. Sverige har heller inte någon sådan handel.

Herr talman! Jag är tacksam för det svar som utrikesministern gett beträffande handeln med Namibia. Bakgrunden till frågan är självfallet Sydafrikas vägran att ge Namibia självständighet och det förtryck som man i stället i strid med internationell rätt utövar. Under senare tid har också från svenska affärsmäns sida förekommit en mycket omfattande annonsering av varor med ursprung i Namibia. Det gäller främst s.k. swakarapälsar, där råvaran i direkt strid med utrikespolitiska principer som Sverige hävdar hämtats från Namibia. De åtgärder som vidtogs 1974 av den dåvarande regeringen, när olika privata organisationer uppmärksammades på FN:s Namibiaråds dekret angående förhindrande av handel med namibiska varor, har alltså inte alls fått avsedd effekt. Pälsfabrikanterna fortsätter — det framgår tydligt — sin import av swakaraskinn. Pälshandeln har snarast intensifierat ansträngningarna att sälja swakarapälsar till kunder som troligen aningslöst, till följd av brist på information, handlar med vad som från internationell rättslig synpunkt måste betecknas som stöldgods. Mot den bakgrunden vill jag fråga utrikesministern: Vill ni ta initiativ till nya underhandlingar med företag som importerar och säljer namibiska varor i syfte att få ett definitivt stopp för verksamheten så länge den sydafrikanska ockupationen består? Slutligen vill jag ställa en följdfråga beträffande ifrågasatt svensk uranimport från Namibia. Misstankar om sådan import har framförts såväl i svenska massmedier som av dem som kämpar för befrielse av Namibia. Såvitt jag förstår är det klarlagt att uran som importeras till Sverige från Niger och Gabon konverteras i samma anläggning i Malvézy utanför Narbonne i Frankrike där också uran från Rössinggruvan i Namibia konverteras. Enligt uppgift blandas uranet från de tre olika länderna vid konverteringen, varför namibiskt uran mycket väl kan tänkas bli använt i svenska kärnkraftverk. Mot den bakgrunden vill jag fråga utrikesministern, samtidigt som jag tackar att hindra import att hindra import från Namibia för svaret, om han otvetydigt kan försäkra att uran från Namibia inte importeras till Sverige.
Herr talman!

Jag tror att man från näringslivets sida känner regeringens ståndpunkt. Samtidigt är det alldeles klart att vi inte har några medel till vårt förfogande, och vill egentligen inte heller ha det, som innebär att vi kan förbjuda svenska företag att bedriva handel med länder vilkas politiska regim vi inte gillar. Vi håller på principen att handelsbojkotter skall beslutas av FN:s säkerhetsråd. Detta gäller självfallet alla typer av varor. Beträffande den speciella frågan om uranimporten förhåller det sig, som Anders Ljunggren vet, så att det i det avtal som vi har med det franska företag som upparbetar uran som bryts i två andra afrikanska stater står att Sverige inte vill att något namibiskt uran skall ingå i leveranserna. Vi har inga möjligheter att gå längre än så. Inte heller har vi någon anledning att tro att det franska företaget försöker lura på Sverige uran från Namibia.
Herr talman! Jag noterar att utrikesministern har samma uppfattning som jag i grundfrågan, nämligen att handel inte bör förekomma, men att det ankommer på det svenska näringslivet självt att bestämma om det skall importera varor från Namibia eller ej. Jag kan inte vara helt nöjd med svaret. Jag tycker att svenska myndigheter, på regeringens initiativ, på nytt borde ta upp underhandlingar med importörer och försäljare, exempelvis när det gäller swakarapälsar, för att försöka förmå dem att frivilligt avstå från handel. När det gäller uranimporten bestred inte utrikesministern uppgifterna att vi importerar från Niger och Gabon, varefter uranet konverteras i samma anläggning i Frankrike som också konverterar uran från Namibia. Jag kan inte anse att en svensk deklaration där det sägs att man inte vill ha namibiskt uran till Sverige är till fyllest. Vi måste ha garantier som gör att vi otvetydigt kan slå fast att ingen uranimport från Namibia förekommer.
Herr talman! Som jag har sagt åtskilliga gånger — jag tänker då inte bara på den här debatten utan på andra sammanhang — känner näringslivet till den svenska regeringens hållning. Vi har ju f.ö. inte bara rekommenderat svenska företag att avstå från att utvidga sin verksamhet i Sydafrika utan vi har också en lag som förbjuder nyinvesteringar. Därutöver verkar vi aktivt för införande av globala sanktioner genom beslut i FN:s säkerhetsråd. Vad sedan gäller uranfrågan är det riktigt att upparbetning sker i en anläggning som även upparbetar uran som kan komma från Namibia. Men det avgörande är att vi av politiska skäl har deklarerat från svensk sida och skrivitin i avtal att vi inte vill ha något uran från Namibia. Och liksom när det gäller andra avtal med andra företag eller andra nationer utgår vi från att vad som står i detta avtal respekteras. Jag tror att det vore till fördel för den här saken om man inte från svensk sida spädde på de ogrundade misstankar som kan finnas om att vi faktiskt skulle importera uran från Namibia.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag uppmärksammat effekterna av de nya reglerna om ersättning vid vissa viltskador och vilka åtgärder som regeringen i så fall ämnar vidtaga. Genom den förordning om ersättning vid viltskador som trädde i kraft den 1 juli 1980 skapades ett nytt ersättningssystem för viltskador. Tidigare gällde bl.a. att jordbruk med större areal än 60 ha odlad jord i allmänhet inte fick någon ersättning. Denna gräns borttogs i den nya förordningen. Den tidigare gällande självrisken, som under många år varit 200 kr., slopades. Med hänsyn till den nu allmänt accepterade principen — att var och en får anses vara skyldig att tåla ett visst mått av intrång och olägenheter till följd av förekomsten av vilt — skapades ett system där självrisken i stället var proportionell mot storleken och bärkraften på jordbruket i fråga. Ett större jordbruk skall få bära en, i kronor räknat, större självrisk än ett mindre jordbruk. Självrisken är f. n. 2 90 av ett för hela jordbruksföretaget beräknat normskördevärde. De nya reglerna medför att många lantbrukare i dag har en större självrisk än tidigare. Detta bör dock ses mot bakgrund av den tidigare låga självrisken och att arealgränsen nu är slopad. Jag har självfallet uppmärksammat de problem som sammanhänger med införandet av det nya systemet och jag följer noga utvecklingen. Skördesituationen i landet har ju denna höst varit särskilt besvärlig, vilket bidragit till att öka viltskadorna. Innan några förändringar vidtas bör en utvärdering av årets viltskador och av ersättningsbestämmelsernas tillämpning göras. Detta kan ske under våren 1981. Inom jordbruksdepartementet förbereds ett uppdrag till naturvårdsverket i denna fråga. Skulle det vid denna utvärdering visa sig att det nya systemet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt är jag beredd att föreslå förändringar i systemet till nästa år.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret, som ju låter positivt. När beslutet fattades var alla parter överens om att grundsjälvrisken skulle höjas, men bestämmelsen att till denna skall läggas en självrisk motsvarande 2 90 på hela skördevärdet har visat sig drabba många lantbrukare mycket hårt. Jag vill ge några exempel. Arrendator nr 1 i Örebro län med 61 ha åker säger: Årets havreskörd ser lovande ut och beräknas till 4 200 kg/ha. Vid en beräknad skada på 20 20 åtgår ca 3,6 ha för att täcka självrisken. Alla år är ju inte rekordår, och vid en skörd på 3 000 kg går det åt en areal på 5 ha. Han får alltså bjuda älgarna på 10 tunnland havre innan han får någon ersättning alls. Det kan inte vara rimligt att lantbrukarna själva skall stå för kostnader av denna storlek. Det kan inte vara rimligt att den allmänna självrisken skall beräknas på företagets hela areal, och det är särskilt orimligt att vall och träda skall tas med i beräkningen. Det är inte rimligt att tala om att jordbruket skall eller kan anpassa sin produktion efter älgförekomsten. Det är ju tvärtom så att i älgrika trakter är havren ofta den bästa grödan, ja den är direkt nödvändig för gårdar med djur, och det har de flesta gårdarna i skogsområdena. Många arrendatorer som arrenderar av domänverket eller skogsbolag har mycket älg på och kring gården, har marker som bäst passar för havre, har ingen jakträtt och mycket små möjligheter att få arrendet sänkt. De drabbas särskilt hårt av de nya bestämmelserna. Jag anser att riksdagen fattade ett felaktigt beslut i våras, att det beslutet måste ändras och att vi bör knyta självrisken antingen till den skadade arealen eller enbart till de skadekänsliga grödorna. Men det finns fler saker än självrisken som inte är bra i den nya lagen. Bl. a. krävs att enskilda lantbrukare skall ha vidtagit ”rimliga åtgärder” för att få skadeersättning. Men tolkningen av vad som menas med rimliga åtgärder är oklar. Hårdraget kan det innebära att man skall hägna skadedrabbade områden ellert.o.m. använda gasolkanoner, som någon har förslagit. Därför skulle jag vilja ställa en följdfråga till jordbruksministern i detta sammanhang: Hur ser jordbruksministern på tolkningen av orden rimliga åtgärder?
Herr talman! I förordningens tredje paragraf sägs att ersättning inte lämnas om den skadelidande har underlåtit att vidta rimliga åtgärder för att förebygga sådan här skada. Det har varit en debatt om detta. Man har tolkat det på olika sätt. I en jakttidskrift har det t.o.m. påståtts att om man inte vidtar en hel mängd viltskrämmande åtgärder, blir man utan ersättning oavsett skadans omfattning. Till det skulle jag först vilja säga att naturvårdsverkets nuvarande anvisningar för tillämpningen endast är preliminära. Enligt vad jag har erfarit kommer naturvårdsverket snart att utfärda definitiva kompletta föreskrifter i ämnet. På Anna Wohlin-Anderssons fråga hur jag tolkar uttrycket rimliga åtgärder skulle jag vilja svara att bestämmelsen, som jag har citerat, om att den skadelidande inte får ha underlåtit att vidta rimliga förebyggande åtgärder, inte är någon ny paragraf. Den fanns redan i den före den 1 juli 1980 gällande kungörelsen om älgavgift. Bestämmelsen har nu liksom tidigare syftet att stimulera den som riskerar att drabbas av skador att vidta de. åtgärder som kan anses rimliga för att begränsa skadans omfattning. Men jag vill säga att jag ställer mig ytterligt tveksam till de s.k. skrämselmetoderna, eftersom de ofta har en begränsad eller liten förebyggande effekt. Att ställa orimliga krav på den enskilde lantbrukaren har självfallet aldrig varit avsikten med den här bestämmelsen.
Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för det här beskedet, som jag tycker är klarläggande. När man ser över den nya viltskadelagen, bör man i stort sett mönstra ut orden ”rimliga åtgärder” och i stället gå in för att låta gode männen vid uppenbara missbruksfall avstyrka ersättningsansökan. När det gäller skadeersättningen så håller LRF just nu på med att samla in material om hur systemet verkat ute på fältet i höst. Man räknar med att det arbetet skall vara klart i mitten av november. Om vi sedan beräknar några månaders tid för utvärdering av materialet, finns det ändå gott om tid att vidta ändringar i skadeersättningssystemet till nästa skördesäsong. Det allra mest positiva i jordbruksministerns svar tycker jag är att han också är inne på linjen att en ändring kan vidtas till nästa år.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har med hänvisning till televerkets planer att genomföra en delning av telefonkatalogen i vissa län frågat mig hur jag ser på dessa televerkets planer i förhållande till de uttalanden som trafikutskottet och riksdagen gjort i detta ämne. Inom de ramar som riksdagen dragit upp för de affärsdrivande verken är det televerket som beslutar om utformningen av telefonkatalogen. Några skäl att ändra denna ordning kan jag inte finna. Däremot delar jag trafikutskottets uppfattning att televerket vid sina överväganden om ändringar i telefonkatalogens indelning i största möjliga utsträckning bör ta hänsyn till synpunkter och önskemål som förs fram från regionala myndigheter. Televerket måste också ta hänsyn till kundernas önskemål och ekonomiska faktorer. Det är därför nödvändigt för televerket att göra en avvägning mellan olika intressen när man bestämmer hur telefonkatalogerna skall se ut i framtiden. För att få in de regionala synpunkterna kommer televerket under hösten att på det lokala planet diskutera indelningen i olika katalogdelar med kommuner, landsting och länsstyrelser.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Adelsohn för svaret, även om jag får lov att säga att statsrådet i sina försök att hålla med såväl trafikutskottet som de regionala myndigheterna, kunderna och televerket, egentligen inte säger någonting alls. Jag har ställt min fråga av två skäl: dels vill vi inte ha någon delning av telefonkatalogen i Östergötland, dels vill jag höra statsrådets syn på om — och i så fall i vilken utsträckning — statliga verk skall ta hänsyn till regionala önskemål. Nu säger statsrådet i sitt svar: ”För att få in de regionala synpunkterna kommer televerket under hösten att -—-— diskutera indelningen i olika katalogdelar med kommuner, landsting och länsstyrelser.” Men det är ju precis det som har skett i Östergötland. Länsstyrelsen har då kraftigt protesterat mot en delning av katalogen i skrivelser till både televerket och regeringen. Trots detta genomfördes delningen. Med anledning av en fempartimotion har sedan trafikutskottet och riksdagen lovat att televerket skulle ta hänsyn till vad de regionala myndigheterna sade, men ändå tänker man tydligen fortsätta med att ha två delar av katalogen. Därför ställde jag min fråga till kommunikationsministern. Statsrådet svarar att televerket först skall fråga de regionala myndigheterna — och då är vi ju tillbaka vid utgångspunkten! Sedan säger statsrådet att televerket skall ta hänsyn till kundernas önskemål. Enligt den undersökning som televerket gjorde 1979, när 300 personer blev tillfrågade, kom det fram att varannan person hade använt den andra delen av katalogen, att över 50 26 var negativt inställda till att få endast en katalogdel och att hälften av dessa var starkt negativa. Statsrådet säger att televerket också skall ta ekonomiska hänsyn. Men siffror från 1979 visar att det, om man delar katalogen i två delar och ger varje abonnent båda delarna gratis, blir 0,6 milj.kr. dyrare än att ha bara en katalog. Kostnadsbesparingar blir det först om abonnenterna får en katalogdel och betalar för den andra delen. Det är den åtgärden som man har aviserat till 1981, och det är den som vi är starkt kritiska till i Östergötland.

Herr talman! Jag vill ge Anna Wohlin-Andersson ett tips. Det finns en sak för vilken man kan köpa nästan allting här i världen: det är pengar. Utan pengar är det faktiskt ganska svårt. Televerket har inget intresse av att bråka eller att irritera någon. Televerket har däremot intresse av att katalogutgivningen blir så billig som möjligt. Om man nu trycker katalogerna stora, tjocka och feta och delar ut dem gratis till alla abonnenter, kommer detta att slutligen drabba teleavgifterna i stället. Trycker man dem i litet mindre omfattande delar, blir det lägre teleavgifter, men de som behöver ha hela katalogen kan i och för sig alltid skaffa sig den. Jag är övertygad om att länsstyrelsen har starkt motsatt sig en delning av katalogen — mig veterligt kostar det inte länsstyrelsen ett enda öre att göra det uttalandet. Det är också min erfarenhet att statliga verk och myndigheter som ser en möjlighet att slippa undan utgifter så att de inte får ett öres kostnad är pigga på att lägga motsvarande utgifter på andra statliga verk och myndigheter. Uttalandet förvånar mig därför inte ett spår. Det förvånar mig inte heller ett spår att alla andra regionala myndigheter, som inte har det minsta kostnadsansvar, har exakt samma inställning. Men de som til syvende og sidst skall betala detta är televerkets kunder. Därför skall televerket göra en avvägning mellan å ena sidan vad detta innebär i fråga om kostnader och å andra sidan hur många kunder som behöver hela katalogen. Televerket kan göra fel, och vi kan ha fel. Vem som har fel vet jag inte. Men om ni verkligen vill detta, så ta en överläggning med televerket om vad det innebär i fråga om extra kostnader för televerket att trycka hela katalogen. Säg därvid att abonnenterna är beredda att betala ett extra anslag. Det kommer då alldeles säkert att ordna sig. Om önskemålet hos abonnenterna i Östergötland i detta avseende är så starkt, är de naturligtvis också beredda att betala de kronor det gäller; det är trots allt inte fråga om några himmelshöga belopp.
Herr talman! Enligt de undersökningar som gjordes 1979 var kostnadsbesparingarna för televerket ytterst marginella. Regeringen och riksdagen har en gång sagt att Linköping och Norrköping tillsammans skall utgöra ett primärt centrum. Man kan ha vilken uppfattning som helst om ortsklassificeringen, men det kan inte vara riktigt att då ha en katalog vars gräns går precis mitt emellan dessa båda städer, som tillsammans skall utgöra ett primärt centrum. Nej, tyvärr är det nog så att televerket gör precis som SJ gjort många gånger. Man försämrar servicen genom att endast skicka ut en katalogdel. De abonnenter som så vill får beställa den andra delen. Eftersom inte så många människor gör det utan hellre ringer nummerbyrån, tar man det till intäkt för att den andra delen inte behövs och säger att det inte finns något starkt regionalt önskemål. Jag är rädd för att denna negativa utveckling blir säkrare nu efter statsrådets svar i dag. Jag förstår att man måste ta ekonomiska hänsyn, men jagtror att det är ytterst marginella summor det är fråga om, i varje fall enligt de undersökningar som gjordes 1979.
Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har otur. Televerket är ett välskött verk. Vi har den lägsta teletaxan av alla industrialiserade länder. Vi har ett stort land med en geografi som verkar mot televerket. Det är ett verk som är mycket effektivt och mycket bra ekonomiskt skött. Televerket tar emot nummerförfrågningar, vilka kostar 3 eller 4 kr. per samtal att expediera. Ingen skall få mig att tro annat än att televerket hellre skulle tillhandahålla den andra katalogdelen, om det verkligen vore en stor efterfrågan. I själva verket är efterfrågan inte så förfärligt stor. Det står i dag varje människa fritt att rekvirera katalogen, och det tycker jag är bra. Men om det nu är ett så starkt önskemål i regionen, ta då en överläggning med televerket och säg att ni är beredda att betala den extra kostnad som detta skulle medföra i stället för att det skall slås ut på alla abonnenter. Glöm inte att vi förutom Östergötland har ett antal andra län här i landet, där det kan komma att ställas motsvarande krav med motsvarande kostnadsökningar. Det är det som är problemet. Men vill man lokalt betala tycker jag att det är självklart att man skall få göra det. Jag skall tala med televerket om detta, så att varenda abonnent i hela Östergötland även får den andra katalogdelen, eftersom det tydligen är så stark efterfrågan.
Herr talman! Jag vill säga till statsrådet Adelsohn att jag är övertygad om att det här problemet kommer att uppstå även i andra delar av Sverige. Det är också av det skälet som jag har ställt min fråga. Det har nämligen aviserats att motsvarande delning kommer att ske även i andra län. Då framkommer önskemålet att man gärna vill ha en sammanhållen katalog för länen. Jag tror att det är bra om televerket tar fram mycket konkreta analyser av vad det skulle kosta att ge abonnenterna en sammanhållen telefonkatalog. Jag tror också att det är bra om vi då på länsstyrelsen i Östergötland kan få medel till att betala mellanskillnaden.
Herr talman! Ånyo skall skattebetalarna bidra med beloppet. Skulle det inte vara skäl att de som är så angelägna om den sammanhållna katalogen betalade merkostnaden, i stället för att riksdagen och de som ringer skall anslå medlen. Vi måste inse att det inte finns någon kassa som vi kan ösa pengar ur. Det är fråga om människornas pengar. Finns det ett starkt krav hos människorna, så låt då dem som har detta krav betala för en katalog! Det har de råd med, och det har man råd med i hela landet. Men begär inte att staten skall gå emellan för att televerket skall kunna trycka upp jättelika kataloger där det inte behövs.
Herr talman! Några jättelika kataloger är det inte fråga om. Den Tisdagen den sammanhållna katalogen för Norrköping och Linköping var betydligt mindre 4 november 1980 än en av Stockholmsdelarna är. Länsstyrelsen i Östergötlands län har flera gånger sagt att det vore lämpligt Om planerad att länsstyrelserna hade en liten pott med pengar att ta av för sådana här automatisering ändamål. Då skulle man inte behöva lägga på statliga verk uppgifter som de — 4v SMHI:s väderkanske inte anser sig ha råd med därför att ett genomförande skulle kosta ; observationer några kronor mer än vad fallet blir om man genomför en rationalisering.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig om jag avser att säga nej till förslaget att ersätta de nuvarande väderobservatörerna med automater. SMHI begär i sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 medel för att påbörja en teknisk upprustning av vädertjänsten. Även SMHI-utredningen, som nyligen har överlämnat sitt betänkande till mig, tar upp frågan om hur vädertjänsten skall utformas i framtiden. Betänkandet remissbehandlas f. n., och en proposition kommer att överlämnas till riksdagen till våren. Frågan om det framtida observationsnätet bereds således f. n. Jag kan därför inte nu ta ställning till Carl-Henrik Hermanssons fråga.

Herr talman! Min fråga har föranletts av den oro som finns ute bland väderobservatörerna för att en hel del jobb skall försvinna, bl.a. ute i glesbygderna, och för att vädertjänsten skall försämras. Det lärf. n. finnas ca 180 väderobservatörer runt om i landet. Många av dessa spelar en vidare roll på sin ort än att vara enbart väderobservatörer. I skärgården och i fjällen spelar de en viktig roll som räddningstjänst och för att ge nödvändig hjälp i andra avseenden åt människor. Jag har egna erfarenheter av den stora betydelse som sådana insatser har. En nedläggning av de manuellt skötta väderstationerna skulle i vissa fall innebära att inga människor längre bor på dessa platser. Det kan ibland vara det enda fasta jobbet som finns i en glesbygd. På grund av olika omständigheter — nedläggning av bemannade fyrplatser, ändrade överenskommelser med flygvapnet etc. — har viss nedskärning av antalet väderobservatörer redan skett. Ett antal s.k. timobservatörer hotas nu med avsked. Enligt den framlagda s.k. PROMIS-utredningen skall endast 90 bemannade väderstationer finnas kvar efter en tioårsperiod. Samtidigt skall 300 automatstationer sättas upp. Det är lätt att förstå att väderobservatörerna sammankopplar dessa bägge tendenser — halveringen av antalet bemannade väderstationer och uppsättandet av ett antal väder 7n Jag kan inte uttala mig med sakkunskap om de meteorologiska aspekterna på dessa förändringar. Diskussionen tycks framför allt gälla behovet av s.k. korta prognoser och hur sådana bäst skall åstadkommas. Men vad jag tror mig veta är att om de planerade indragningarna av bemannade väderstationer — jämfört med nuläget 90 stycken sysselsättande närmare 180 personer — kommer att drabba glesbygden, är det en skadlig politik man genomför. Både sysselsättningspolitiskt och regionalpolitiskt skulle det vara vettlöst. Jag har naturligtvis förståelse för att kommunikationsministern inte på detta stadium, när betänkandet från SMHI remissbehandlas, kan ta ställning idetalj till frågan. Men om jag i stället formulerar min fråga så här, tror jag att kommunikationsministern har möjlighet och rättighet att svara på den: Är kommunikationsministern beredd att under den fortsatta handläggningen av denna fråga se till att glesbygden inte drabbas, och är kommunikationsministern också beredd att beakta de synpunkter som har framförts av väderobservatörerna?
Herr talman! Herr Hermansson är ju inte för inte känd för att kunna ställa ' exakt samma fråga på två olika sätt. Det är klart att om jag nu sade att jag är beredd att tillse att glesbygden inte drabbas, att jag tar hänsyn till väderobservatörerna, har jag intagit en entydig ståndpunkt i frågan. Jag kaninte ge ett klart ja eller nej som svar, men jag kan säga så mycket att jag har diskuterat med väderobservatörerna när de varit på departementet och att jag har förståelse för de här synpunkterna liksom för glesbygdsproblemen över huvud taget. I frågor som gäller nedläggning av en vägstation, en flygplats eller något sådant kan en hel by stå och falla med en sådan arbetsplats. Det gäller skola, butik och mycket annat. Det är fakta som alltid måste vara med när vi fattar beslut av det här slaget, och det skall de naturligtvis också vara i detta fall. Det får inte bara vara tekniken som spelar in, utan även regionalpolitiken skall vara med vid en bedömning. Herr Hermansson kanske inte tycker att detta är ett fullödigt svar, men så långt som jag här redovisat vill jag i alla fall gå redan i dag.

Herr talman! Jag tycker i varje fall att det var bra synpunkter herr Adelsohn framförde i sitt andra inlägg, för det är just detta det gäller. Den fråga vi diskuterar har nämligen en mängd olika aspekter, inte bara meteorologiska utan också regionalpolitiska, sysselsättningspolitiska, ekonomiska och sociala. När jag försökt studera PROMIS-utredningen har jag observerat att den förutsätter en decentralisering av den meteorologiska verksamheten. Det tycker jag är en riktig tanke. Men vad väderobservatörerna fruktar och vad som bl.a. också föranlett en uppvaktning hos kommunikationsministern är att glesbygden skulle drabbas av de föreslagna förändringarna. Nu är det möjligt att utredarna själva har den meningen att det framför allt är stationerna i glesbygden som bör vara kvar. Det finns inget konkret och exakt utsagt på den punkten i utredningen. Men vad som fordras här är en klar och entydig försäkran från statsmakterna att detta skall vara riktlinjen för den fortsatta handläggningen. Jag tillåter mig att tolka vad herr Adelsohn här sade som en sådan försäkran från kommunikationsministerns sida. Det anförs i PROMIS-utredningen att de 300 väderautomater som man vill konstruera och ställa ut skulle svara mot andra behov än de bemannade väderstationerna. Jag har inte kompetens att bedöma detta, men även om det här skulle vara riktigt är det svårt att förstå varför en halvering av antalet bemannade väderstationer skall göras — att nedskärningen görs så långt som från 180 till 90 stationer. Har vi verkligen f.n. ett så fruktansvärt tätt stationsnät att varannan station utan vidare kan tas bort och samma väderservice ändå kan klaras? Det är på den punkten man har skäl att vara utomordentligt undrande. Bara en synpunkt till. Väderobservatörerna har själva lagt fram ett förslag som de kallar BAMSE - det är modernt att förkorta allting nu. Det betyder bemannade stationer med automatisk överföring av meteorologiska data från synoptiska observationer och extra väderuppföljning. Det är litet långt, men det kan alltså förkortas till BAMSE. Jag hoppas att kommunikationsministern är beredd att ta hänsyn också till detta förslag under det fortsatta arbetet.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om på vilket sätt regeringen kommer att agera dels för att bidra till att en opartisk utredning klarlägger Roslagsbanans resp. tunnelbanans verkliga kostnader, dels för att Roslagsbanan behålls och rustas upp. Det är Stockholms läns landsting som beslutar om tunnelbanan och Roslagsbanan. Jag vill erinra om att om landstinget bestämmer sig för en förlängd tunnelbana åligger det statens vägverk att pröva i vilken utsträckning som tunnelbaneprojektet är statsbidragsberättigat. Vidare vill jag peka på att riksdagen med anledning av den trafikpolitiska propositionen uttalat att statsbidrag även skall lämnas för ombyggnad av spårtrafikanläggningar utan krav på planskilda korsningar och egen banvall. En utredning för att ta fram ett nytt statsbidragssystem har därför tillsatts. Förslag väntas i vår.

Herr talman! Jag tackar Ulf Adelsohn för svaret på min fråga. Kampen för Roslagsbanans bevarande har nu pågått i drygt ett decennium. Alla som bor längs Roslagsbanan, alla som satt sig in i frågan, vill inte bara att banan skall finnas kvar, utan de vill också att den skall rustas upp i sin helhet.

Jag vet att det är landstinget som fattar beslut om tunnelbanan och Roslagsbanan. Jag vet också att en utredning är tillsatt - den som Ulf Adelsohn hänvisar till i svaret. Jag har utredningsdirektiven här i handen. Det är naturligtvis bra att den utredningen någon gång i vår kommer att lägga fram förslag, som förhoppningsvis kommer att innebära bättre villkor för kollektivtrafiken. Men, herr talman, Ulf Adelsohn kan inte vara omedveten om att det brådskar. Det är på måndag som man skall gå till beslut i landstinget. Jag hade sett det som positivt, om kommunikationsministern hade tagit fasta på min fråga om en opartisk utredning med uppgift att klarlägga Roslagsbanans resp. T-banans verkliga kostnader. Den frågan har kommunikationsministern över huvud taget inte besvarat. Jag vet att t.o.m. vägverkets chef anser att just Roslagsbanealternativet är otillfredsställande utrett och att han skulle vara positiv till att en sådan utredning kom till stånd. Där skulle alltså kommunikationsministern kunna ge klartecken. Det har han inte gjort, och därför får jag upprepa den frågan. Sedan till min andra fråga, den om hur regeringen kommer att agera för att Roslagsbanan behålls.

Herr talman! Eva Hjelmströms senaste fråga är mycket lätt att besvara: Svaret stämmer med riksdagens beslut och trafikutskottets uttalande. Bo Turesson skall lägga fram ett förslag enligt vilket man också skall få rätt att rusta upp befintlig anläggning som inte har planskilda korsningar, och det är det alltså fråga om för Roslagsbanan. I dag får man inte statsbidrag för sådan upprustning. Det är meningen att utredaren skall framlägga förslag om att statsbidrag skall kunna utgå, och jag kommer själv att lägga fram ett sådant förslag. Sedan hoppas jag att det skall vinna regeringens och riksdagens godkännande. I den delen blir alltså förutsättningarna bättre. Rent formellt, Eva Hjelmström, är regeringen över huvud taget inte inkopplad på frågan om Roslagsbanan, inte f. n. i varje fall. Den avgörs i första rummet av Stockholms läns landsting. Om det därefter blir fråga om statsbidrag är det vägverket som har regeringens och riksdagens uppdrag att fördela de medlen, i allmänhet tillsammans med länsstyrelserna. Skulle de inte komma överens eller skulle beslutet överklagas, är ärendet en regeringsfråga, men till dess är det inte det. Om regeringen nu skulle ta sig före att ingripa är frågan, om inte konstitutionsutskottet— med all rätt — skulle pricka regeringen. Detta hindrar naturligtvis inte att jag som statsråd har en ståndpunkt i frågan, men regeringen är förhindrad att ingripa. Vad Eva Hjelmström säger om vägverket är riktigt. Jag blev förvånad när jag hörde att Roslagsbanealternativet inte var tekniskt utrett — det har man alltså inte brytt sig om att göra. Det är riktigt att vägverket har uttryckt att det här borde ses över — det har generaldirektören sagt. Men jag har utgått ifrån som självklart att statens vägverk inte kommer att betala ut ett öre i statsbidrag innan man har gjort en sådan undersökning — här gäller det ju hundratals miljoner kronor av statsmedel! I dag fick jag ett tips från ett företag om ett annat sätt att bygga en anslutning till Roslagsbanan, som skulle göra det alternativet betydligt billigare. Jag skall få det föredraget för mig, på torsdag, som jag hoppas. Jag följer alltså noga utvecklingen, men några formella regeringsbeslut kan f.n. inte fattas.
Herr talman! Det senaste beskedet från Ulf Adelsohn var betydligt mer klarläggande än det första. Men eftersom det just gäller hundratals miljoner kronor ur statskassan borde det också, tycker jag, vara av intresse för riksdag och regering att man verkligen får till stånd en opartisk utredning om kostnaderna för Roslagsbanealternativet. Det finns en risk med en bevarad Roslagsbana som jag tycker mig skymta i det Ulf Adelsohn säger: Det får inte bli så att man låter Roslagsbanan pinna på utan upprustning samtidigt som man vägrar T-banan statsbidrag. Det är att skapa falska motsättningar mellan olika kollektivtrafikmedel. Men huvudsaken är trots allt att Roslagsbanan bibehålls och rustas upp, och om jag fattade Ulf Adelsohns senaste inlägg rätt så kommer det sannolikt också att bli fallet, trots motståndet i landstinget.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig om jag anser att det finns anledning pröva möjligheterna att utöka den praktiska utbildningen för blivande lokförare. Enligt de ramar som riksdagen dragit upp för statens affärsdrivande verk är det verken som självständigt beslutar om omfattning och inriktning av utbildningen. Detta gäller självfallet även för SJ:s utbildning av lokförare. Några skäl att ändra denna ordning kan jag inte finna.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsminister Adelsohn för svaret på min fråga. Det är ju en kortfattad lektion i konstitutionella frågor. Låt mig för ministern berätta om bakgrunden till min fråga. Det var ett reportage i Östgöta Correspondenten kring en lokförares 40-åriga arbetsin sats och erfarenheter — en stimulerande läsning om arbetsglädje och yrkesstolthet. Givetvis framhölls också påfrestningar och arbetsmiljöproblem som varit uttalade och som så sakteliga minskat, varpå nya hade uppstått: Ökade krav på hastighet, snävare tidsmarginaler och längre pass mellan uppehållen har säkert ökat kraven på lokföraren. Bl. a. påminde man om lokföraren som turlistetidsarbetande. Ifrågavarande lokförare hör till dem som ställt upp som handledare i loket för lokförare under utbildning. Vid jämförelser mellan utbildningen av lokförare för tre fyra decennier sedan och den som ges i dag står klart att dagens teoretiska utbildning är betydligt mer omfattande och gedigen än den som gavs tidigare. Däremot skulle man önska att den rent praktiska utbildningen ökade, så att längre tid ägnades åt det praktiska arbetet, så att eleverna finge pröva sina teoretiska kunskaper. Som jämförelse kan nämnas att man tidigare hade att tjänstgöra som biträdesåkare eller biträdesförare, som det också kallades, under många år innan man släpptes ut som lokförare. En längre praktiktid skulle ju kunna ge en elev bättre kunskap om hur han eller hon t.ex. klarar en lokförares oregelbundna arbetstider. Av stort intresse i ett sådant sammanhang är rapporten från laboratoriet för klinisk stressforskning beträffande undersökningen av effekterna av oregelbundna arbetstider hos lokförare. Facktidningen Statsanställd har i ett par artiklar redogjort för det materialet. Det konstateras i rapporten att lokförarna är en grupp med mycket positiv inställning till arbetsuppgifterna, detta trots att arbetstiderna är besvärliga och att den fysiska arbetsmiljön ofta är bullrig med kraftiga vibrationer och av och till ett påfrestande klimat. Lokförarna är alltså turlistetidsarbetande. Ökningen av sömnoch vakenhetsstörningar är ett välkänt fenomen hos sådana arbetstagare, säger forskarna. Det finns dock stora skillnader mellan individer. En ökad praktisk utbildning skulle ge lokförareleven bättre möjligheter att pröva sina förutsättningar. Även om departementet inte kan gå direkt in i utbildningen, skulle jag ändå vara intresserad av att få veta av kommunikationsministern hur man på departementet håller sig underrättad om sådana här forskningsprojekt, som har väldigt stor betydelse för personalutbildningen och därmed för verkets funktion. Departementet såväl som riksdagen har väl i alla fall ett ansvar även för den här delen. Vi får t.ex. SJ:s verksamhetsberättelse — den kom i våra fack i dag — och det är väl meningen att vi skall läsa den och känna ett ansvar också för sådana här saker.

Herr talman! Utbildningen inom statens järnvägar följs kontinuerligt av departementet, och vi har naturligtvis också under hand fortlöpande kontakter med SJ. De nya lokförare som nu utbildas fyller med bred marginal alla uppställda fordringar. De uppföljningar man har gjort har visat goda resultat. Statens järnvägar har också tillsatt en arbetsgrupp som bl.a. prövar hur utbildningen skall se ut i framtiden. I samband med det kommer man eventuellt att föreslå att den praktiska utbildningsdelen skall utökas något. Låt mig sedan, herr talman, såsom gammal kommunalman också ta upp den konstitutionella delen av frågan till diskussion. Vårt svenska sätt att se på verken härstammar såvitt jag förstår från en 1700-talssyn. Då hade vi ämbetsmän som skötte det hela. Att Sverige nu har en folkvald regering har egentligen ännu inte satt några spår i den svenska konstitutionen. Jag vill gärna säga till både Börje Stensson och Anna Wohlin-Andersson att det egentligen är rimligt att man från något statligt håll, där man beviljar anslag och beslutar om koncessioner till monopolföretag, skall ha möjlighet till inflytande och kunna fatta praktiska beslut. I kommunerna fungerar det på det sättet, och det går mycket bra, genom att kommunalråd eller borgarråd regelmässigt är ordförande i styrelsen för de olika verken. Jag erkänner alltså att i sådana här frågor gör konstitutionen det i och för sig mer eller mindre omöjligt för både riksdag och regering att ingripa, och det är en tingens ordning som förvånar en gammal kommunalman. Börje Stensson, som kan mer än jag om det här, har kanske tips om hur vi skall angripa den frågan på gemensam front.
Herr talman! Först ber jag att få tacka kommunikationsministern för det kompletterande svaret beträffande utbildningen av lokförare och vilka överväganden man gör. Jag har aldrig tänkt mig annat än att man har djupa funderingar kring de här spörsmålen både på SJ och i departementet. När det gäller den konstitutionella delen hade jag väl aldrig kunnat drömma om att min fråga skulle kunna få någonting i rullning även på det planet, men jag tackar kommunikationsministern också för det.

Fru talman! Jag har vid fyra olika tillfällen under 1970-talet motionerat i riksdagen om införandet av en 500-kronorssedel. För varje gång har i takt med inflationsutvecklingen utskottets skrivningar blivit allt positivare. Förra året blev mitt förslag bifallet så till vida att den ändring av 8 § i lagen för Sveriges riksbank som riksdagen antog gör det möjligt för riksbanksfull 85 mäktige att utge även 500-kronorssedlar. Penningvärdeförsämringen har nu fortsatt och ytterligare understrukit behovet av en sedelvalör mellan 100 och 1 000 kr. Ännu har den dock inte kommit ut i marknaden, men jag tar för givet att det inte dröjer länge till. Eftersom jag efter lagändringen i november förra året blev förvissad om att en ny sedel skulle utkomma, dristade jag mig till att under den allmänna motionstiden i januari i år ge några synpunkter på hur en sådan sedel skulle kunna se ut. Jag tyckte det skulle vara lämpligt och trevligt om den nya 500 kronorssedeln kunde få motiv ifrån vårt arbetsliv. I motionen gjordes jämförelser med andra länder, där det förekommer såväl arbetsmotiv som naturbilder på sedlarna. Det kan nämnas att Sverige var det första land i Europa som började med sedelutgivning— och det var redan 1661. I början var det enskilda banker som gav ut sedlar, men så småningom fick riksbanken hand om det. Som finansutskottet framhåller är det flera faktorer som bestämmer en sedels utseende, t.ex. en viss systematik i sedelserien. Det är förvisso riktigt. Varje sedel representerar ett århundrade med en bild av landets statsöverhuvuden från samma period på framsidan. Om vi börjar med S5-kronorssedeln, så representerar den 1500-talet med Gustav Vasas bild. Den tupp, eller är det möjligen en tjäder, och den gran — julgran fanns väl inte på den tiden — i mera modernt utförande som finns på baksidan har jag dock svårt att identifiera med detta århundrade. 1600-talet symboliseras på 100-kronorssedeln med Gustav II Adolf på framsidan och regalskeppet Vasa på den andra sidan. Den kombinationen kan naturligtvis diskuteras, för Vasaskeppet gjorde förvisso ingen heroisk insats, men det kan vi lämna därhän. Så kommer vi till 1700-talet, där vi har 50-kronorssedeln med Gustav III och blomsterkonungen. I varje fall baksidan med Linné, blommor och fåglar tycker jag är ganska tilltalande. På 1 000-kronorssedeln återspeglas 1800-talet med Karl XIV Johan och Bessemerprocessen som illustrationer. Det är faktiskt den enda arbetsbilden, men den har säkert fått plats endast på grund av sitt historiska intresse. Vårt århundrade representeras slutligen på våra tior. Gustav VI Adolf syns på framsidan, medan baksidan är svårare att definiera. Det ser ut som norrsken och snöstjärnor, och visst har vi under 1900-talet haft kalla vintrar, men det finns säkert en annan förklaring till motivvalet. Våra sedlar är på sitt sätt vårt ansikte utåt. Alla utländska besökare som kommer hit studerar säkert liksom vi vid våra utlandsresor med stort intresse landets sedlar. Jag vet inte hur intresserade de kan vara av att veta vilka kungar vi har haft genom århundraden och hur de sett ut. Förmodligen är detta intresse tämligen svalt. För vår egen del har vi ju andra möjligheter att studera vår historia. Att på detta sätt så gott som dagligen konfronteras med våra kungar och deras årtal påminner väldigt mycket om den gamla pluggskolan och borde vid det här laget tillhöra det förgångna. Motiven på våra sedlar borde i stället påminna om vår vackra och fina natur samt om vårt arbetsliv. Vi har i vårt land väldigt många fina Nr 17 naturmiljöer att visa upp på bild. Det må gälla våra fjällområden, havsbandet, insjöarna, skogar och hagmarker, eller blommor, djur och fåglar som är karakteristiska för vår natur. Det vore ingen dålig turistreklam. Sverige är även känt för sin höga levnadsstandard, även om det intrycket nu riskerar att blekna något. Vi har en högtstående demokrati. Vi har våra = jeolla stödet till basnäringar. Vi har bl.a. malmen, stålet och skogarna, som vi med stolthet företag kunde visa upp arbetsbilder från. Att skildra vår högt utvecklade teknik och idoga arbetsinsatser medelst bilder från olika arbetsmiljöer på våra sedlar borde vara en angelägen uppgift för riksbanksfullmäktige. Av ekonomiska skäl är det naturligtvis inte möjligt att byta hela sedelsortimentet på en gång. När nu, som jag hoppas, inom kort en 500-kronorssedel skall ges ut, så erbjuds här ett unikt tillfälle att med motiv från natur och arbetsmiljöer ge denna sedel ett mera tidsenligt och slagkraftigt utseende. Fullmäktige i riksbanken kan med gott samvete gå till verket då finansutskottet välvilligt givit dessa tankar sitt enhälliga stöd. Utskottet säger nämligen att man ”delar motionärens uppfattning att det vid utgivandet av en ny sedel kan synas lämpligt att välja motiv med någon annan anknytning än de nuvarande”. Det tackar jag för. Jag yrkar, fru talman, bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr v

Fru talman! Vi är på borgerlig sida inom utskottet i princip helt ense med Anita Gradin beträffande de synpunkter som hon här har framfört och som också har framförts i motionen. Det kan därför synas något onödigt att man från socialdemokratisk sida har avgivit en reservation — den är ju också skäligen mager. Detta kan förklaras endast med att man rutinmässigt tillämpar metoden att alltid stödja en partimotion, hur överflödig den än i ett visst läge kan te sig. Det gäller ju här två frågor eller, rättare sagt, två steg i ett problemkomplex. Det första är att skaffa sig en någorlunda klar bild av vilka stödformer som finns och vilka det är som ger stödet. Men detta är ju redan tillgodosett genom att den utredning som tillsattes förra året, den s.k. industristödsutredningen, kommer att utreda dessa frågor. Utredningen beräknas vara klar våren 1981. Det andra är att ta ställning till vilka åtgärder som denna kartläggning bör föranleda. Vi är väl i alla politiska läger eniga om att samordning, förenkling och rationalisering — som socialdemokraterna förordat — bör genomföras i den utsträckning som är praktiskt möjlig. Jag betraktar det som självklart att regeringen, när den har fått utredningsmaterialet, kommer att göra sådana överväganden och i sinom tid låta riksdagen ta del av dem. Om så inte skulle ske eller om det skulle ske på ett sätt som inte tilltalar de olika partierna i riksdagen, då är tiden kommen för dem som har avvikande mening att motionera eller på annat sätt ge sina uppfattningar till känna i den här frågan. Det är knappast praxis att man här i riksdagen talar om för regeringen att den skall agera i en fråga som är under utredning. Jag kan inte minnas att socialdemokraterna när de befann sig i majoritet någonsin stödde motioner av detta slag från oppositionen. Sedan är det en helt annan sak att den utvärdering vi talar om kanske inte kan hinna göras i samband med en proposition om sysselsättningsfrågorna. Det har ryktats att en sådan kan läggas fram till våren, och utredningen om stödformerna kanske inte är färdig redan då. I varje fall kan det tänkas att deninte har hunnit behandlas på vederbörligt sätt av regeringen och av andra instanser, och då får man lägga fram de förslag som utredningen kan föranleda på ett senare stadium. Med det sagda vill jag yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 3.

Fru talman! Kulturen tog tydligen semester från kulturutskottet den 21 oktober i år: inte en enda ledamot kunde inse kulturfaran i att stödja det organiserade våld som boxningssporten utgör. Och det är tvivelsutan med beklämning man studerar namnen på de prominenta personer, kulturens företrädare på skilda sätt, som undertecknat aktstycket från utskottet. Jag vill presentera saken med några notiser som vi dagligen får oss till livs genom pressen. ”Som skjuten ur en kanon kom ”järnnäven” farande. Träffade Roger Andersson på käken med fruktansvärd kraft. Linnéaboxaren for sidledes mot repen, trycktes ut över mellersta repet och blev liggande utanför ringen. Vilken explosion! ——-- Men Roger Andersson, 91 kg, var inte utslagen. Med viss möda krånglade han sig innanför repen igen, kom upp på benen. Ringdomaren ——-—- från Stockholm gjorde den obligatoriska räkningen till 8. Roger var klar att fortsätta. Men klar i skallen var han nu inte, den 21-årige Linnéaboxaren. Det märktes direkt i fortsättningen. Lillen” visste nu att matchen var hans. Gick till attack direkt. Pangade in en ny höger. Roger hann inte få upp garden. Reflexerna var inte vad de borde vara. Ny räkning. Publiken bara tjöt rätt ut.” Det här kanske någon tycker var ofarligt, men låt mig då ta en annan notis. Den gäller de nordiska mästerskapstävlingarna för amatörboxare i år: ”Christer Corpi — vilket fruktansvärt nyp han har. I över tre minuter låg hans motståndare, Jukka Terriö, Finland, medvetslös med blodet rinnande ur öronen.” Jag tycker att det borde föreläsas litet i kulturutskottet om sådant här innan man går till beslut i ett ärende som detta. Det gäller så mycket mer som det är en överväldigande majoritet, en massiv uppslutning av medicinska auktoriteter i vårt land mot detta organiserade våld. Medicinska fakulteterna i Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå samt Karolinska insitutets medicinska fakultet är samstämmiga på den här punkten: denna s.k. idrott är skadlig, den medför hjärnskador. Det konstaterades också i betänkandet Boxningens medicinska skadeverkningar att 25 20 slutade med symtom på hjärnskador. De som har till daglig uppgift att försöka begränsa och beivra våldet i vårt samhälle har naturligtvis yttrat sig om detta.

Socialstyrelsen skriver: ”Boxningssporten är i förhållande till andra sportgrenar unik i det avseendet att dess utövare, när svår skada avsiktligt tillfogas en motståndare, ej diskvalificeras utan i stället utropas som segrare. Enligt styrelsens uppfattning är detta ett premierande av våldsmentaliteten, något som från samhällets sida icke kan anses tillfredsställande. Boxningens förråande inverkan på publiken är uppenbar. Särskilt utsatt för boxningens menliga inflytande synes ungdomen vara samt sådana personer, som har ett lättpåverkat psyke med dragning åt våld och kriminalitet.” Jag skall inte läsa mer innantill, för jag vet att det är tröttande och avtrubbande. Det är bedrövligt, fru talman, att kulturutskottet inte kan inse vilken väg utskottet slår in på här och att vi är företrädare när det gäller opinionen också i detta stycke. Men utskottet har bevars skaffat sig ett alibi. Utskottet säger att nu skall skadeverkningarna utredas, och därför skall vi vänta och se vad den utredningen leder till. Utskottet litar alltså inte på den samstämmighet som finns bland landets främsta medicinska auktoriteter. Den mänskliga hjärnan har ju inte förändrats sedan 1969 precis, men den får utsättas för samma skador. Tidigare stödde man sig på de s.k. säkerhetsföreskrifternas 16 punkter, som hade tillkommit på initiativ av en nordisk kommitté, i vilken också ingick viss medicinsk expertis. Man menade då att om Boxningsförbundet följer föreskrifterna, så håller vi det ändå inom rimliga gränser. Nu vet vi att det har gjorts väsentliga avsteg från föreskrifterna. Man sänkte hux flux åldersgränsen från 17 till 15 år, under hänvisning till övriga nordiska länder, trots att riksdagen fyra gånger reagerade — men tydligtvis inte med tillräcklig kraft. " Nu har man gjort ytterligare avsteg från dessa principer, nämligen från den bestämmelsen att en boxare inte får tävla mer än en gång i veckan, att det skall förflyta en vecka mellan två matcher. Det har man helt nonchalerat. Det finns åtminstone två boxare som i oktober ställde upp i matcher med en dags mellanrum. En boxare genomförde tolv matcher på en månad. Har utskottet inte tagit reda på hur Boxningsförbundet följer föreskrifterna? Riksdagen har ju uttalat att om dessa föreskrifter inte följs, får man gå in på förbudslinjen. Detta var också Herman Klings propå, när han lade fram sin proposition om förbud mot professionell boxning. Fru talman! Vi bekämpar våldet i skolan i dag, med tvivelaktig framgång, och vi bekämpar våldet i hemmen, också med tvivelaktig framgång, och vi bekämpar våldet på andra håll i samhället. Men vi tillåter det i boxningsringen. Vad är det för logik i det? Begriper vi inte att det här är något av riket som kommit i strid med sig självt? Nu kan man säga: Du kämpar mot kvarnvingar. Det gäller en så populär sport, att det ändå inte lönar sig att bekämpa den. Ni vill förbjuda allting, ni förfärliga moderater. Om det varit så väl att jag hade haft alla moderater med mig, hade jag varit glad. Men jag kan inte ens räkna med det. Vad vi bekämpar är våldet i en våldsvärld; vi måste angripa våldet där vi påtagligen har det i samhället. Nonchalerar vi det och går över år efter vatten och angriper våldsmentalitet på främmande orter, så gör vi en mycket blygsam insats — det är då alldeles säkert. Man trodde på 1960-talet att det var meningslöst att försöka få proffsboxningen ur världen. Det var folkpartisten Yngve Hamrin från Jönköping som begynte. Sedan togs det över av folkpartisten Sten Sjöholm — den frejdige riksdagsmannen. Det skall lända honom till heder och ära att han redan 1969 lyckades föra verket till seger — då lade statsrådet fram en proposition. Den propositionen har Sten Sjöholm mera äran av än statsrådet — det är då säkert. Vem kunde den gången ana att segern var så nära. Därför hyser jag de bästa förhoppningar när det gäller riksdagens ledamöter utanför kulturutskottet. Med dessa ord, fru talman, ber jag att få yrka att riksdagen hos regeringen skall begära lagförslag i enlighet med vad som anförs i motionen 514 av mig och Anita Bråkenhielm.

Fru talman! Som framgår av betänkandena har kulturutskottet vid sitt sammanträde den 21 oktober haft att behandla ett flertal motioner med mycket olika innehåll och omspännande ett mycket stort intresseområde. Jag vill notera att utskottet i samtliga frågor är enigt i sitt ställningstagande. Därför ber jag kammaren om tillgift för att jag såsom utskottets talesman inte alltför mångordigt argumenterar för utskottet. När det gäller Mårten Werners och Anita Bråkenhielms motion angående förbud mot amatörboxningen tar jag inte upp den av Mårten Werner kastade handsken och går alltså inte in och debatterar boxningen som sådan. Jag tycker inte att det finns någon anledning härtill, och vi har inte debatterat boxningen som sådan i utskottet. Om jag får använda boxningsspråk tycker jag att Mårten Werner är en slugger — han håller sig inte till spelreglerna. Med Mårten Werners uppläggning av debatten riskerar jag för min personliga del att hamna utanför repen. Jag vet inte om det ens finns anledning att gå tillbaka upp i ringen och debattera för och emot boxningen med honom. Jag har inte heller tänkt att göra det. Det verkar som om Mårten Werner inte tagit del av vad utskottet anfört i denna fråga. Kutym har varit och är fortfarande att när riksdagen begärt en utredning i en fråga, så går man inte in och beslutar i denna fråga förrän den begärda utredningen ligger på bordet. Det är också det läge vi har när det gäller frågan om amatörboxningen — utskottet har inte gjort något ställningstagande för eller emot denna. Vi har i vårt betänkande understrukit vikten av att säkerhetsföreskrifterna iakttas. Vi har också inhämtat att den begärda utredningen om boxningsskador pågår och beräknas vara avslutad före sommaren 1981. Med hänvisning härtill har utskottet avstyrkt motion 514 om förbud mot amatörboxning. Vi har alltså inte gjort något ställningstagande utan vill som sagt avvakta den utredning som vi själva har begärt av regeringen och som pågår. Jag kan personligen intyga att man tar verkligt allvarligt på dessa frågor såväl inom Boxningsförbundet och riksidrottsförbundet som inom jordbruksdepartementet, som ju är det organ som ursprungligen har beställt utredningen. Om kammaren, som jag hoppas, biträder utskottets ställningstagande, ger vi också Mårten Werner utomordentliga möjligheter att återkomma i denna fråga och argumentera, precis så som han gjort här i dag. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Tack för det vänliga erbjudandet, herr Norrby, att få komma tillbaka, men det hade varit bättre att slippa behöva göra det för att få gehör för min uppfattning. Herr Norrby hänvisar till att utskottet är enhälligt. Men jag tycker att det bara gör saken så mycket sämre att ingen där ville anmäla avvikande mening. Herr Norrby ville inte diskutera boxningen som sådan, varken amatörboxningen eller proffsboxningen. Vad skall vi då diskutera? I frågan om huruvida jag följt reglerna eller ej vill jag säga, att jag inte har följt regeln att klippa till motståndaren så hårt som jag kunnat — om det är boxningsreglerna som herr Norrby talar om. Annars har jag följt reglerna i riksdagsordningen, som ger mig rätt att framföra min tveklösa mening. Ordföranden i kulturutskottet hänvisade till den utredning som pågår. Vad jag vet är att det är rutin att göra så. Men ni hänvisar även till något mer, herr Norrby, nämligen till säkerhetsföreskrifterna, som ni menar att Boxningsförbundet följer. Hur kan kulturutskottets ordförande påstå något sådant? Harni inte tagit reda på hur det förhåller sig utan bara utgått från att reglerna följs? Studerar man handlingarna tillbaka i varje fall till 1974, kan man se hur avsteg undan för undan gjorts från dessa regler, utan att riksdagen har reagerat. Men nu är det verkligen på sin plats att reagera, när man frångår en princip som enligt medicinsk sakkunskap är väsentlig, genom att en yngling får ställa upp i matcher med en dags mellanrum. Det är i varje fall vad som harskett i oktober månad när det gäller två boxare, med Boxningsförbundets goda minne. Jag tycker alltså att det är beklagligt att man på så lösa grunder skrivit utskottsbetänkandet. Tillämpningen av säkerhetsföreskrifterna borde ha gjort utskottet mycket betänksamt i dagens läge.
Fru talman! Också vi i kulturutskottet har hört de påståenden som Mårten Werner här åberopar, innebärande att Boxningsförbundet inte följer de säkerhetsföreskrifter som är utfärdade för idrottsgrenen i fråga. Det är av den anledningen som vi i betänkandet inledningsvis understryker vikten av att dessa säkerhetsbestämmelser följs. Vi har inte på något sätt tagit ställning för eller emot dem. De är utfärdade och skall givetvis följas. Också vi i utskottet har alltså hört påståendena om att säkerhetsföreskrifterna inte följs. Vi kan inte på ort och ställe kontrollera tillämpningen, men det kommer klart att framgå av den redovisning som förhoppningsvis så snart som möjligt skall läggas på bordet av utredningen, om det har skett övertramp i aktuella hänseenden. Vi har fullt förtroende för den utredning som pågår, och vi vill, som jag sagt tidigare, avvakta vad undersökningen av de påstådda boxningsskadorna kommer fram till. I avvaktan på detta gör vi inget ställningstagande.
Fru talman! Det behövs inte heller tas ställning till säkerhetsföreskrifterna. Det har riksdagen redan uttryckligt och klart gjort. Den har därvid uttalat att vi, om inte dessa regler följs, får förbjuda även amatörboxningen. Jag menar att läget i samhället i dag är så pass allvarligt, med brist på vårdplatser osv. , att vi inte med statliga medel skall bidra till något som kan vålla skador för livet. Jag vill ogärna skämta i sådana här sammanhang, men vi vet ju att de som har ägnat sig mycket åt boxning förr eller senare drabbas. Skämtaren Moltas har kallat boxningen the noble art of ”self-demens” , och det ligger nog allvar i den humorn.

Fru talman! Ganska ofta ställs vi inför uppgiften att sätta oss in i en annan människas situation, att försöka föreställa oss vad t.ex. ett handikapp kan innebära. I en del fall lyckas vi väl att förstå, i andra inte alls, helt enkelt därför att ett förhållande i fullständig likhet med den handikappades inte går att konstruera. Vad jag i detta fall åsyftar är de dövas eller gravt hörselskadades situation. Vem kan verkligen förstå vad avsaknad av ljud, av allmän språkkommunikation innebär? Tillsammans med några partikamrater tog jag under den allmänna motionstiden innevarande år upp frågan om den andliga vården för döva. Vi gjorde det dels utifrån konkreta erfarenheter refererade av döva vänner till oss, dels med tanke på att endast sex präster inom svenska kyrkan svarar för den andliga vården för döva. Varje präst har alltså ett enormt arbetsfält, inte minst geografiskt sett. I bestämmelser från 1961 angående kyrkoherdar för döva sägs bl.a. att denne kyrkoherde skall skaffa sig kännedom om döva, om deras ställning och behov, och föra förteckning över dem. Han skall hålla gudstjänst och utföra eller biträda vid andra kyrkliga förrättningar för döva. Han skall meddela konfirmationsundervisning. Han skall i övrigt utöva och befrämja kristen verksamhet bland döva barn och ungdomar, åldringar, sjuka och andra döva som är i behov av omvårdnad. Vi motionärer frågade oss: Hur skall sex präster kunna klara av de här uppgifterna i landet? Det är domkapitlet i Stockholm som har överinseendet över verksamheten. Domkapitlet i Stockholm är också den myndighet som har att göra framställning om anslag till verksamheten. Kulturutskottet skickade motionen på remiss till detta domkapitel, som i sitt svar tillstyrkte motionen vad gäller organisationsfrågan. Därvid framhöll man att en utökning av antalet dövprästtjänster från nuvarande sex till tretton, dvs. en i varje stift, är vad som behövs. I remissyttrandet tillade man att om en sådan stor reform inte är möjlig föreslår man två smärre förändringar. Utskottet har givetvis tagit del av remissyttrandet och säger i sitt betänkande att man finner det önskvärt med en viss förstärkning av dövprästorganisationen, men man kan inte tillstyrka motionärernas önskemål om att fördubbla organisationen. Min förvåning och besvikelse riktar sig inte i första hand mot utskottet utan mot domkapitlet i Stockholm, som i ord helt instämmer i motionens syfte men som sedan underlåter att handla. Mot den bakgrunden är det inte underligt att utskottet har avstyrkt motionen! Det är emellertid två saker som jag skulle behöva få klarhet i. För det första: Vad menas i utskottets betänkande med att frågan om organisationens storlek bör beredas i vanlig ordning? Vad betyder det i det här fallet? För det andra: Hur skall man tolka det faktum, att domkapitlet i Stockholm inte framlagt något som helst förslag om förstärkning av dövprästorganisationen, trots sitt mycket positiva remissyttrande? Har utskottet fått någon information om det? Fru talman! För mig är den här saken för betydelsefull för att jag så här lätt skall släppa den. Jag kommer därför att arbeta vidare med den, utan att för den skull just nu ställa något yrkande mot ett enhälligt utskott.

Fru talman! Ulla Ekelund har i sitt inlägg delvis förekommit mig genom att hänvisa till de faktorer som ligger till grund för utskottets ställningstagande. Hon har också ställt några frågor med anledning av utskottets skrivning i betänkande nr 3. Vi har, som jag ser det, tillmötesgått motionärerna när det gäller en förstärkning av dövprästorganisationen. Utskottet har uttalat att vi finner en viss förstärkning av dövprästorganisationen önskvärd. Men vi har alltså inte kunnat tillstyrka den i motionen begärda förstärkningen i hela dess vidd. På den frågan har utskottet anlagt rent ekonomiska synpunkter.

Det är svaret på Ulla Ekelunds första fråga. Vi finner det inte möjligt att föreslå en förstärkning av organisationen på grund av — som Ulla Ekelund själv påpekade — att domkapitlet i Stockholm inte har framlagt något förslag om förstärkning av dövprästorganisationen. Trots att man avgivit ett mycket positivt yttrande över motionen har man alltså inte fört upp det i det budgetarbete som pågår innevarande höst. Av dessa anledningar har utskottet, trots sin positiva inställning till motionen, inte funnit det möjligt att tillstyrka förslaget om en utökning av antalet dövpräster. Frågan om dövprästsorganisationens storlek får beredas i vanlig ordning, och sedan får vi ånyo ta ställning till en eventuellt förstärkt organisation. I motionens yrkande 3 tar man upp fortbildningsfrågan. Utskottet instämmer i motionärernas åsikt att fortbildningsfrågan bör uppmärksammas, men utskottet tror inte att det krävs någon särskild hänvändelse från riksdagen till regeringen i den frågan. Utskottet avstyrker således motionen även på den punkten.

Fru talman! När jag i januari i år inlämnade en motion om inrättandet av ett vallonmuseum i Österbybruk var det egentligen ett gammalt önskemål som jag förde till torgs. Valloninvandringen på 1600-talet och en bit in på 1700-talet bidrog nämligen i hög grad till att lägga grunden till vår stormaktstid. En stor del av Mellansveriges gruvor och järnbruk blomstrade upp i och med vallonernas insteg i den svenska järnhanteringen. De införde nyheter i fråga om bergsbruk som blev banbrytande för den fortsatta utvecklingen. Vallonerna och deras ättlingar gav brukssamhällena det högtstående kulturmönster som de sedan dess har haft. Tid efter annan har därför diskuterats möjligheterna till ett speciellt museum där man kunde samla föremål, redskap, kläder m.m. samt kartor, fotografier och uppgifter om valloninvandringens storlek och utbredning. I lättöverskådliga sammanställningar kunde man skildra det vallonska inslaget på de olika bruken samt vallonernas religion och andra seder och bruk liksom deras sångoch musikliv. De många positiva remissvaren visar också att intresset för detta är väl utbrett. Det är väl endast kulturutskottet självt som är tveksamt till tanken, och man vill bl.a. avvakta kulturrådets överväganden angående problemen med de olika specialmuseerna. Frågan huruvida ett vallonmuseum i Österbybruk är ett riksintresse eller blott en lokal eller regional angelägenhet har diskuterats i en del av remissvaren. Jag vill påstå att det här inte är en fråga som endast angår Uppsala län och dess vallonbruk. Det torde i lika hög grad vara ett riksintresse, och då inte bara koncentrerat till de landskap där vallonerna slog sig ned. Vallonernas yrkesskicklighet fick betydelse för bergshanteringen i hela vårt land och även för den industriella utvecklingen i stort. Järnhanteringen i vårt land före 1600-talet var av tämligen liten omfattning. Det började med primitiva smältgropar där myroch sjömalm smältes. Handoch fotbläster förbättrade processen ytterligare. Vattenkraften togs sedan i anspråk och det växte upp en rad hyttor, masugnar och hamrar under 1500-talet. Osmundjärnet blev en bättre produkt och tysksmidet under Gustav Vasas tid gav ytterligare framsteg inom järnhanteringen. Ute i Europa blomstrade bergsbruket i Belgien. I trakterna kring Namur fanns malmförekomster, man hade vattenkraft och stora skogar till förfogande. Samarbetet mellan finansoch affärsmannen Louis de Geer och Welam de Besche, som hertig Karl inkallade som medhjälpare för att utveckla landets bergshantering, ledde till invandringen av de skickliga yrkesarbetarna från framför allt Namur, Ligge och Sedan. En orsak till att det gick så lätt att få duktiga bergsmän hit var den arbetslöshet som blev rådande i hemlandet. Religionsstrider anses också ha varit en bidragande orsak. Louis de Geer levererade krigsmateriel till Sverige och finansierade till stor del vårt lands deltagande i 30-åriga kriget. de Besche blev ledare för järnindustrin i Sörmland, och han arrenderade även Finspång. Han slöt kontrakt med kronan om Upplandsbruken Österbybruk, Lövsta och Gimo. de Geer och de Besche fick betydande privilegier inom den svenska bergshanteringen. De utländska arbetarna landsattes i Norrköping eller Nyköping, i Stockholm eller Öregrund, varifrån de oftast till fots tog sig till de olika bruken. Vallonerna med sina familjer kom inte bara till Upplandsbruken.

Vallonsmidet betydde en ny epok i järnhanteringens historia och gav Sverige en tätplats bland Europas järnnationer. Det främmande inslaget av folk på de olika bruken var inget mindre än en social revolution. Smeder, smältare och annat yrkesfolk kom att stå en klass över den ursprungliga befolkningen och kom för lång tid framåt att prägla hela utvecklingen i brukssamhällena. Det i hemlandet vanliga myntoch viktslaget användes liksom benämningar på verktyg och arbetsredskap f. ö. Man talade ett främmande tungomål, och räkenskaperna fördes på franska eller holländska. De hade en egen religion — kalvinismen — de hade egna predikanter, skollärare och läkare. De hade andra kostoch klädvanor, de var duktiga på att sjunga och spela.

Åt järnet, som smiddes till harvar och plogar, till yxor, som sjunga i stupande skogar, när skeppet har hunnit sin hamn — att tynga och skramla kring fångarnas medja, åt järnet, som blodas och dräper i frihetens heliga namn. Här stodo de gamle vid härden och hammarn. Därhemma gick hustrun i köket och kammarn och styrde med barnen och maten och gnolade kanske en sång. Här levde de gamle i kolstybb och lågor. De smidde till järn sina tvivel och frågor. De smidde sig breda och döva Men gavs där en vilstund från arbetets möda, nog kunde de dansa små flickorna röda och lustigt de fyllde sin stånka I allvar som glädje de stodo som männer, tills stunden var inne att sova för alltid vid furornas sus. Nu har de många vallonbruken försvunnit ett efter ett. På en del bruk har man fått andra industrier, andra ligger nästan öde med ett fåtal, mest äldre människor kvar. I Uppland gick den stora bruksdöden fram under 1920 och 1930-talen. Även om järnhanteringen nedlagts och blott några förfallna rester av masugnar och verkstäder vittnar om det förgångna, så lever vallonättlingar kvar. Föremål, verktyg, kartor, bilder och andra dokument från järnepoken har kanske inlemmats i de nya bolagens arkiv. De finns spridda lite varstans på de herrgårdar som finns kvar samt annorstädes. Det borde kunna ge underlag till ett särskilt vallonmuseum och ge en samlad dokumentation av valloninvandringen och dess betydelse för vårt land. Österbybruk är i den unika situationen att det fortfarande är ett järnbruk i utveckling, ett modernt samhälle med den gamla bruksbebyggelsen bevarad. Här finns en levande bruksmiljö med landets enda bevarade vallonsmedja och en herrgård som räknar anor från de Geerarnas, Grillarnas och Tammska släktens bruksepoker. Hela denna fina kulturmiljö förvaltas nu av Liljeforsstiftelsen som också med statliga medel under de senaste åren rustat upp herrgården med flyglar och vagnslider. Österbybruk har utvecklats till ett kulturcentrum med musikveckor, konserter, utställningar och andra aktiviteter. Här finns gott om lokaler som skulle kunna användas för ett vallonmuseum. Nästa år fyller för resten Österbybruk och Dannemora 500 år. I fem århundraden har gruvan och bruket svarat för sysselsättningen i dessa bygder. Tanken på ett speciellt vallonmuseum — och då gärna utvidgat till ett järnbruksmuseum — har omfattats välvilligt av alla remissinstanser. De flesta förordar en utredning, så att det hela skall kunna förverkligas. Frågan är nu hur detta lämpligen skall kunna ske. Jag hade väl hoppats att utskottet skulle ha föreslagit regeringen att ta initiativ till detta, men man har tyvärr inte velat gå in i den här problematiken. Inte bara de lokala och regionala remissinstanserna har förordat en utredning. Historiska museet anser att Österbybruk vore ett ovanligt lämpligt objekt för en större statlig satsning på regionalt kulturliv. Tekniska museet anser också att förslaget bör utredas och mera detaljerade planer tas fram. Jernkontoret tillstyrker liksom Sällskapet Vallonättlingar. Det framgår också av remissvaren att lokaliteter för ett museum finns i Österbybruk. Stiftelsen Upplandsmuseet anser att museet borde kunna ingå som en del i Upplandsmuseet. Stiftelsen har dock inte de ekonomiska möjligheterna att förverkliga detta inom ramen för de ordinarie driftsanslagen. Man förklarar sig emellertid villig att medverka i en utredning. Med detta stora intresse för saken på både lokaloch riksnivå vore det verkligen synd om det skulle stranda på, får jag säga, kulturutskottets litet ljumma inställning till saken. Staten satsar stora pengar årligen på de stora teatrarna och museerna i Stockholm. Kulturaktiviteten bör spridas även till landet i övrigt. Anslag ges visserligen till bl.a. länsmuseerna, men dessa anslag räcker bara till den löpande verksamheten. Regeringen borde här initiera en utredning och ge det bidrag som behövs för att insamla material och iordningställa ett vallonmuseum i Österbybruk. Sedan tror jag att de många som är intresserade av projektet, såväl lokalt som regionalt, klarar resten. Utskottet går den försiktiga vägen och vill som sagt invänta kulturrådets arbete. Jag har väl inget annat att göra i detta läge jag heller, men jag lovar att återkomma om inte det ger önskat resultat.

Fru talman! Jag är ledsen om Nils Hjorth uppfattar utskottets skrivning så att utskottet inte skulle vara positivt till tanken på inrättande av ett vallonmuseum i Österbybruk. Tvärtom vill jag säga att vi har ägnat ett rätt stort arbete åt motionen. Vi har skickat över den till ett flertal remissinstanser, och som framgår av den redovisning som har skett i utskottets betänkande har förslaget i motionen väckt ett betydande intresse hos remissinstanserna. Utskottet konstaterar att remissinstanserna är eniga om att det finns goda skäl att till Österbybruk i norra Uppland förlägga ett museum med den inriktning som motionären förordar. Statens historiska museum framhåller t.ex. i sitt yttrande att Österbybruk genom bevarande av äldre byggnader, anläggningar och föremål samt ännu levande traditioner kan få en unik betydelse för förståelsen av den svenska järnhanteringens utveckling från 1600-talet och till nutid. Museet säger att få platser, om ens någon, är mer lämpliga för inrättande av ett museum över vallonernas, deras föregångares och efterföljares insatser. Med hänvisning till detta tillstyrker museet varmt att en utredning tillsätts om inrättande av ett vallonmuseum i Österbybruk. Man kan även åberopa flera av de övriga remissinstanserna som har denna mening. Men vi kan också konstatera att det råder olika uppfattningar vid bedömningen av i vad mån inrättandet av ett vallonmuseum skall anses vara ett riksintresse eller om ett sådant museum i första hand bör ses som en regional eller lokal angelägenhet. Där skiljer sig alltså meningarna åt. Vi kan t.ex. åberopa Östergötlands och Linköpings stads museum, som i sitt yttrande säger att man inte bör låta mer avgränsade intressen av det slag motionären pläderar för inkräkta på länsmuseernas behov av förstärkta resurser. Museet har också i sitt yttrande som stöd för denna åsikt tagit in en längre inlaga som jag här inte går in på. Utskottet har alltså haft att bedöma frågorna om huvudmannaskap och finansiering liksom frågan om huruvida regeringen bör tillsätta en särskild utredning om det av motionären yrkade inrättandet av ett vallonmuseum. Vi har kunnat konstatera att remissopinionen ger ett klart stöd för att motionärens förslag bör utredas i någon form. Därmed är vi inne på hur denna utredning i så fall bör utformas och vem som skall vara huvudman för densamma. Med hänsyn tagen till det faktum att statens kulturråd under hösten innevarande år kommer att överväga problem som hänger samman med behoven av, de ekonomiska förutsättningarna för och ansvarsfördelningen när det gäller specialmuseer, har utskottet för sin del nöjt sig med att frågan om ett vallonmuseum kommer att utredas. Denna fråga finns nämligen medi det material som ligger till grund för kulturrådets studium av dessa problem. Och jag tror personligen att vi inte skulle ha vunnit något i tid, om vi hade lagt ut denna fråga till en fristående utredning. Med hänvisning till kulturrådets nära förestående arbete med frågor som rör specialmuseer är utskottet inte berett förorda att riksdagen uttalar sig för att regeringen skall föranstalta om en särskild utredning som skall syfta till förslag om inrättande av ett vallonmuseum i Österbybruk. Och då vi tror oss veta att kulturrådets utredning snart skall ligga färdig, avstyrker vi motion 370. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande 4.

Fru talman! Jag vill försäkra Karl-Eric Norrby att jag är tacksam för att utskottet har lagt ner stort arbete på denna motion och att utskottet har skickat ut den till olika remissinstanser. Det är inte det jag anklagar utskottet för, utan jag är tvärtom mycket glad för detta. Men vad jag saknar är utskottets egen uppfattning. Utskottet nöjer sig med att bara konstatera vad remissinstanserna har sagt. Och då kommer man inte ifrån att en övervägande del av remissinstanserna har uttalat sig för en utredning och har ansett att förslaget är bra. Karl-Eric Norrby citerade ur Östergötlands och Linköpings stads museums yttrande, som om man där skulle vara negativ. Det finns andra meningar i detta yttrande där man säger att förslaget är utmärkt. Man säger t.o.m. att ett vallonmuseum i Österby synes ha förutsättningar att betjäna såväl ett lokalt uppländskt intresse som riksintresset. Man är alltså inte odelat negativ till denna tanke. Jag tycker, Karl-Eric Norrby, att kulturutskottet, som har ett mycket stort ansvar för kulturfrågorna i hela landet, kunde ha uttalat sig litet mera positivt i frågan, framför allt om vikten av att sprida kulturaktiviteterna till olika delar av vårt land. Nu vill man tydligen bunta ihop alla tänkbara specialmuseer och ge en samlad bedömning av alla på en gång. Det är kanske inget ont i det, men faran är att det uppstår sådana kostnader att ingenting blir gjort. Man borde bedöma varje intresseområde för sig och se vilka förutsättningar som finns. I frågan om ett vallonmuseum har jag framhållit 5 och även remissvaren har vittnat om det — att förutsättningarna är synnerligen gynnsamma. Det finns lokaliteter i en autentisk miljö. Det finns en stiftelse och ett länsmuseum som är villiga att hjälpa till. Dessutom finns det ett klart uttalat riksintresse för saken. Karl-Eric Norrby citerade ur Historiska museets yttrande. Jag vill påstå att man där är entusiastisk för denna tanke. Man säger att ett museum av detta slag borde få viktiga vetenskapliga uppgifter vad gäller den svenska järnoch gruvhanteringens historia och vallonernas betydelse härför. Man anser också att ett museum i Österbybruk skulle spela en viktig rolli svenskt kulturliv och att decentraliseringen av kulturlivet snarare bör förstärkas och vidareutvecklas än tvärtom. Att detta utvecklas utanför storstäderna menar man vara ett av de viktigaste målen för den statliga kulturpolitiken. Det har hittills skett främst genom ökade bidrag till lokala museer, teatrar, organisationer och fria grupper. Man säger vidare från museets sida: ”Inget större samlat grepp med denna målsättning har dock ännu tagits. Österbybruk vore ett ovanligt lämpligt objekt för en större statlig satsning på regionalt kulturliv.” När företrädare för vårt kulturliv — som Historiska museet — klart uttalar sig på detta sätt, borde också kulturutskottet ha uttalat sitt positiva intresse för saken och givit den sitt stöd i form av en rekommendation till regeringen att utreda frågan.
Fru talman! Jag har full förståelse för motionären Nils Hjorths önskan att vi mera aktivt skulle ha stött tanken på vallonmuseet i Österbybruk. Men jag har här hänvisat till de olika faktorer som påverkat utskottets ställningstagande. Jag vill ytterligare hänvisa till vad utskottet har sagt, eftersom Nils Hjorth tog upp frågan om decentralisering av museiverksamheten i vårt land. Vi säger att vi ser just utbyggnaden av det statliga stödet till regionmuseerna som den viktigaste åtgärden. Jag tycker det är ett svar på frågan om vi har gått in för någon sorts hopklumpning av olika specialmuseer. Det har vi inte alls gjort, utan vi har tvärtom betonat betydelsen av att vi har en decentraliserad museiverksamhet, där regionmuseerna spelar en mycket stor roll. Nils Hjorth får inte uppfatta mitt åberopande av Östergötlands och Linköpings stads museums yttrande som att jag menade att man där var negativ till inrättandet av ett vallonmuseum. Jag ville med åberopandet av vad man hade yttrat peka på just komplikationerna när det gäller finansieringen av den regionala museiverksamheten, som jag tycker bör tas uppi kulturrådets utredning. Av den anledningen tyckte jag det fanns skäl att åberopa just vad man från Östergötlands och Linköpings stads museum sade angående finansieringen av den regionala museiverksamheten, som ju intimt hänger samman med de frågor som rör huvudmannaskap och ekonomisering av ytterligare museer i vårt land.
Fru talman! Jag är tacksam för Karl-Eric Norrbys konstaterande att kulturutskottet vill decentralisera kulturaktiviteterna. Jag är glad för det. Jag ser i och för sig ingen motsättning mellan en utredning och kulturrådets arbete. Jag tycker för min del att det hade varit bättre för det fortsatta arbetet om man haft en utredning till grund för sitt ställningstagande. Det är inte bara fråga om de ekonomiska förutsättningarna för museet, utan det gäller också omfattningen av det, tillvägagångssättet m.m. En sådan utredning bör enligt min mening ske på riksnivå, så att man kan kartlägga frågan i hela dess vidd. Sedan en utredning genomförts tror jag det går lättare att lösa frågorna kring huvudmannaskapet, insamlingen av material och driften av museet. Jag hoppas nu att kulturrådet inte bara ser till de ekonomiska aspekterna utan också tar hänsyn till motivet och de goda lokala möjligheter som finns Nr 17 att realisera frågan, så att den kan föras närmare sin lösning. Onsdagen den

Fru talman! Kulturutskottet avslår i betänkandet nr 6 vpk-förslaget om en utredning i syfte att i Jokkmokk få till stånd en fast samisk teater. Jag beklagar det. Självfallet är jag i lika hög grad som kulturutskottet mån om att samerna själva skall komma till tals när det gäller att bestämma vilka områden det skall satsas på. Men jag menar att detta är ett sådant område där samerna verkligen har visat att det finns intresse och vilja att komma vidare på den väg som de med stora ekonomiska svårigheter har beträtt. Dessutom finns det stöd för tanken på en fast samisk teater i den statliga sameutredningen. Samernas egna organisationer har länge drivit kravet, och de har också fått gehör för det på Svenska teaterförbundets riksstämma 1979. Jag har velat nämna detta, eftersom utskottsskrivningen kan ge intrycket att den här tanken förts fram utan att den har förankring hos samerna. I alla sammanhang där samernas situation diskuteras ligger det nära till hands att ordrikt betona nödvändigheten av att värna om samernas kulturtraditioner. Samerna själva är naturligtvis mycket aktiva på det området. Vi har i motionen angett ett par exempel på sådan aktivitet: festivalen för ursprungsbefolkningar i Karesuando 1979 och en utbredd gruppverksamhet med teaterinriktning, där gruppen Dal'vadis i Jokkmokk är den mest kända. I dessa aktiviteter har behovet av en fast samisk teater framträtt allt tydligare. Kravet på en sådan kommer säkert att växa mer, säkert så mycket att även kulturutskottet kommer att inse att behovet finns och anstränga sig mer än till att bara ange vilka former för stöd som finns och möjligen kan tillämpas. För dagen nöjer jag mig med att uttala denna förvissning och avstår, fru talman, från något yrkande.